Herr talman! Göran Magnusson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att snabbt få i gång en effektiv insamling av miljöfarliga batterier. Utgångspunkten från samhällets sida måste vara att utsläppen i miljön av främst kvicksilver och kadmium från batterier på sikt skall upphöra. Detta bör ske genom att de miljöfarliga batterierna snarast möjligt ersätts med andra batterityper. En effektiv insamling av batterier måste emellertid nu också ske för att kvicksilveroch kadmiumspridningen snabbt skall kunna minskas. I propositionen om kemikaliekontrollen angavs såsom målsättning för en första etapp för kvicksilverutsläppen en minskning med 75 96 räknat från 1984 till 1987. Detta innebär en minskning från ca 6 ton till maximalt 1,5 ton kvicksilver per år. De berörda branscherna har tilldelats ansvaret att själva välja på vilka sätt utsläppsminskningarna skall kunna nås. Vid de samtal som jag har haft med företrädare för batteribranschen har jag erfarit att man inom branschen avser vidta åtgärder som syftar till att miljöolägenheterna skall kunna minskas. Med hänsyn till att omfattande åtgärder är en förutsättning för att propositionens mål skall kunna nås och till frågans stora vikt från miljösynpunkt kommer jag att noga följa utvecklingen och fortlöpande bedöma om ytterligare åtgärder behöver vidtas från regeringens sida.

Herr talman! Jag vill tacka vice statsministern för svaret. De överläggningar som hittills har förts mellan bl.a. kommunerna och Batteriföreningen har tyvärr inte medfört någon överenskommelse om insamlingsaktiviteter. Branschorganisationen tycks för närvarande sakna intresse av att ekonomiskt delta i detta insamlingsarbete. Erfarenheterna av insamling av batterier är i de kommuner som satt i gång insamlingsarbete goda, även om återtagningsprocenten borde vara ännu högre. Vid sopförbränningsanläggningar har man vid mätningar kunnat avläsa klart lägre värden på kvicksilverutsläppen sedan insamlingsaktiviteter har startat. Kvicksilverbatterierna är emellertid inte bara ett problem i samband med sopförbränning utan är ett lika stort problem vid vanlig deponering av sopor. För att man skall nå det uppsatta målet om en minskning till en fjärdedel av nuvarande utsläpp fordras en effektiv insamlingsaktivitet som täcker hela landet. En rikstäckande kampanj, där branschen också är med och tar ett stort ansvar, är nödvändig för att bl.a. viktiga informationskanaler skall kunna användas och för att gemensamma system för insamlingsarbetet skall kunna utvecklas. Eftersom det är viktigt att snabbt effektivisera insamlingsarbetet är det tillfredsställande att statsrådet noga följer denna fråga och är beredd att diskutera ytterligare åtgärder om snabba resultat i arbetet med förhandlingar om ökad insamling inte kan nås.
Herr talman! Som jag angav är en effektiv insamling en av de åtgärder som måste vidtas. Många kommuner har under de senaste åren bedrivit en insamling av batterier som har gett goda resultat. Kommunerna och Renhållningsverksföreningen har under det senaste året arbetat med förutsättningarna för att på olika sätt intensifiera insamlingsverksamheten, bl.a. genom rikstäckande informationskampanjer. Prot. 1985/86:33 21 november 1985 Därför har vid ett sammanträffande med företrädare för branschen som jag ST — hade förra veckan nu deklarerats att man är beredd att på olika sätt medverka tillintensifiering av en informationskampanj.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är medveten om att arbetslöshetssiffran för Malmös del för oktober 1985 inte markant har förändrats jämfört med oktober 1984. Sten Andersson åsyftar därvid de AKU-siffror jag färndei i min replik den 7 november 1985 i anslutning till en fråga ställd av Sten Andersson om arbetslösheten i Malmö. De siffror jag nämnde, och som jag för övrigt omgärdade med stor reservation, var hämtade ur den officiella statistiken. Anledningen till att jag nämnde AKU-siffror var att vi då ännu inte hade tillgång till AMS arbetssökandestatistik för oktober. Nu har vi även dessa siffror och kan då se att antalet kvarstående arbetssökande utan jobb har minskat med 666 personer från oktober 1984 till oktober 1985. I procent innebär det en nedgång med 9,7 96 eller 0,6 procentenheter. Jag vill också påminna om att jag i mitt tidigare svar till Sten Andersson uttryckte min oro över arbetslösheten i Malmö. Trots att man nu kan se en positiv trend i utvecklingen kommer jag även fortsättningsvis att noga följa utvecklingen i Malmö.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Vid en frågestund här i riksdagen den 7 november sade statsrådet att arbetslösheten i Malmö hade sjunkit från 5,3 96 i oktober 1984 till 2,8 90 i oktober 1985. Det var alltså en minskning med nära hälften. Jag förutsatte då och kommer även framöver att förutsätta att de siffror som lämnas här i kammaren av ett statsråd är någorlunda väl förankrade i verkligheten. Nu visar det sig att så inte var fallet den här gången. I en artikeli en Malmötidning har länsarbetsdirektören uttalat att det är bedrövligt att sådana här siffror lämnas ut, för i själva verket är det 5,4 96 arbetslöshet i Malmö. Jag anser att den metod som statsrådet använde innebär ungefär detsamma som när man kastar en tärning. Det går inte att använda dessa siffror för en enskild kommun en viss månad på detta sätt. Det är synd att uppgifter av det här slaget släpps loss, för vi nere i Malmö har den uppfattningen, att man inte ser så allvarligt på de problem vi trots allt har. Det är faktiskt så att Malmö har den största arbetslösheten bland storstäderna. Jag hoppas att vi i fortsättningen får höra siffror från den här talarstolen som är förankrade i verkligheten.
Herr talman! Jag har sagt i dag och jag sade det inte minst vid frågestunden den 7 november att jag är oroad över situationen i Malmö. Om jag hade gjort någon stor affär av de här siffrorna och tagit dem till intäkt för att sitta med armarna i kors och alltså ingenting göra, hade jag kanske kunnat förstå den fråga som jag haft att besvara i dag. Jag omgärdade verkligen siffrorna med stor reservation och nämnde dem enbart av det skälet att vi samma dag hade fått AKU-siffror och inte hade någon arbetssökandestatistik. För att det inte skall råda något tvivel om saken vill jag framhålla att jag egentligen sade precis detsamma som frågeställaren nu säger: ”Vi har i dag fått nya siffror för arbetslösheten som för landet som helhet visar att det har skett en kraftig minskning av antalet arbetslösa: till 112 000, vilket motsvarar 2,5 Zo. Det är mycket svårt att föra ner dessa siffror på kommunal nivå, statistiken håller egentligen inte för det. Men om man trots allt skall göra det, och det gör jag med mycket stor reservation, finner man för Malmö en nedgång från 5,3 90 arbetslöshet i oktober 1984 till 2,8 90 för närvarande.”
Herr talman! Det går inte att komma ifrån att statsrådet använde en siffra som innebar en minskning med nästan hälften av antalet arbetslösa i Malmö. Jag tycker att det är väl slarvigt av ett statsråd att i en debatt använda sådana siffror. Det är inte bara jag som kritiserar utan det gör också Göte Bernhardsson, länsarbetsdirektören i Malmö, som är väl bekant för statsrådet.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av att när beredskapsmedel anslås till vägbyggen i Västerbotten anbuden enligt Karin Israelsson i många fall går till entreprenörer från andra delar av norra Sverige eller ibland även till norska företag. Karin Israelsson syftar på företagare som bedriver lastbilstransportrörelser eller är verksamma som vägentreprenörer. Beredskapsarbeten avseende vägar anordnas för att skapa sysselsättning för arbetslösa byggnadsoch anläggningsarbetare. Det är den som står som huvudman — stat, kommun, enskild — för beredskapsarbetet som efter sedvanligt anbudsförfarande har att bestämma vilken entreprenör som skall väljas. Huvudmannen skall följa gällande upphandlingsbestämmelser och därefter välja det bästa anbudet. Dessa bestämmelser har tillkommit för att Sverige har förbundit sig att följa de internationella överenskommelser som finns när det gäller anbudsförfaranden. Det är viktigt att i detta sammanhang skilja mellan entreprenören och de arbetslösa som skall anvisas för att utföra arbetet. Länsarbetsnämnden föreskriver i sitt beslut att huvudmannen skall utnyttja av arbetsförmedlingen anvisad eller godkänd arbetskraft.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. De företag som arbetar inom åkerieller entreprenadnäringen i Västerbottens inland har i dag betydande svårigheter. Flera företag har upphört, och med den arbetsmarknad som där råder saknas då även i många fall förutsättningar att kunna bo kvar. Det är helt givet att för de företag som nu finns kvar ett stort hopp tändes när ett vägprojekt plötsligt tidigarelades för att förhindra arbetslöshet. Men då inträffade något som även hänt tidigare. När upphandling skulle ske gick budet till en firma som kunde hålla mycket låg timpenning för manskap och maskiner. Denna firma kommer från Norge. Har Sverige verkligen ett ansvar för arbetsmarknadssituationen i vårt grannland? Jag vet att det råder fri konkurrens, men det är inte lätt att förklara för den åkare som nu måste sälja sin bil och söka sig ett annat arbete. Entreprenörer behövs även i ett differentierat näringsliv. De erfarenheter vi haft i Sorsele kommun från denna typ av upphandling har inte varit enbart positiva. Företag har gått i konkurs under den tid de skulle utföra arbetet, kostnader har tillkommit som inte togs upp i anbudet, och annat liknande har hänt. Detta borde som jag ser det väcka eftertanke. Skall beredskapspengar anslås för att skapa arbetstillfällen i inlandskommunerna, borde rimligtvis den där boende arbetslöse eller den som hotas av arbetslöshet, oavsett om han är entreprenör eller lastbilsåkare, vara berättigad till dessa arbetstillfällen. Är arbetsmarknadsministern beredd att lösa detta problem på ett sätt som helt naturligt måste vara speciellt i dessa fall? Att förändra upphandlingsreglementet för just denna typ av upphandling kan ju inte vara omöjligt, om man vill slå vakt om sysselsättningen i de sysselsättningssvaga regionerna.
Herr talman! Sverige måste naturligtvis följa de internationella överenskommelser som gjorts, och det gäller också i detta fall. Givetvis måste man vara noggrann när man går igenom dessa anbud, och om jag förstår Karin Israelsson rätt har man kanske inte alltid varit det. Men det är en helt annan fråga. Det är, som jag sade förut, viktigt att vi skiljer mellan entreprenören och de arbetslösa som skall anvisas att utföra arbetena.
Herr talman! Jag är tacksam för det klarläggande som arbetsmarknadsministern gör och som betyder att man bör kunna ta tag i detta problem på departementet. Jag vet att detta inte är någon enkel fråga, men något måste göras när pengar som tilldelats en region inte kommer att tillfalla denna därför att den största delen av medlen går till entreprenörer utanför regionen. Vi som bor i kommunerna i fråga upplever detta som ett missförhållande.

Herr talman! Anders Högmark har mot bakgrund av den nära förestående omorganisationen av AMU frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att den nya organisationen skall kunna fungera från årsskiftet. Som Anders Högmark själv nämner i sin fråga inleddes i går förhandlingar mellan statens arbetsgivarverk och berörda personalorganisationer om löneoch anställningsvillkor för personal vid utbildningsenheterna. Tidigare har två förhandlingar avseende tjänster inom den nya AMU-organisationen lett fram till avtal mellan parterna. Generaldirektören och de regionala cheferna är redan utnämnda. Vissa tjänster vid den centrala myndigheten samt ledamöter och suppleanter i den centrala AMU-styrelsen har förordnats i dag. Tjänster vid de regionala kanslierna och utbildningsenheterna förbereds för närvarande av AMU kommittén. Vidare är parterna, dvs. statens arbetsgivarverk, Lärarnas riksförbund, Facklärarförbundet, Statstjänstemannaförbundet och Statsanställdas förbund, överens om hur verksamheten skall kunna upprätthållas och fungera, även om samtliga tjänster vid utbildningsenheterna inte hinner tillsättas före den nya organisationens ikraftträdande. Arbete pågår för närvarande med att skriva ett avtal om detta. Jag är övertygad om att arbetsmarknadsutbildningen kommer att fungera också efter den 1 januari 1986. Ingen elev kommer att stå utan utbildning. Samtliga tillsvidareanställda lärare kommer att erbjudas fortsatt anställning i den nya organisationen. Av de ca 1 000 visstidsanställda lärarna kommer ca 600 — som varit anställda mer än sex månader — att erbjudas fortsatt arbete. För övriga ca 400 är frågan om fortsatt arbete inte beroende av omorganisationen utan av utbildningsbehovet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är ju fyllt av besked om åtgärder som ännu, klockan fem i tolv, pågår. Det är visserligen naturligt att man har mycket att göra på slutet, men det hade nog varit bra om man hade satt i gång litet tidigare. Faktum kvarstår att riksdagen för ungefär ett år sedan fattade beslut om att en organisationskommitté skulle tillsättas för att lösa en mängd problem. Inom utskottet utgick vi från att man verkligen skulle sätta fart med detta arbete. Det skulle dock dröja tio till elva månader innan både generaldirektören och de regionala cheferna blivit tillsatta. Som nämns i svaret på min fråga har förhandlingsarbetet pågått bara några dagar. Det har enligt uppgift fördröjts av en intern MBL-karusell inom regeringskansliet — ännu en illustration till hur MBL fungerar inom regeringskansliet. Det är mot denna bakgrund ganska naturligt att det råder oro inom personalen. Den bild av verkligheten ute på fältet som redovisas i statsrådets svar är ganska glättad. Min slutsats är att man inom departementet och bland statsrådets närmaste medarbetare verkar ha underskattat problemet när man skrev propositionen och redovisade ärendet inför riksdagen, vad gäller tid, storlek och omfattning, eller att man inte har varit tillräckligt dådkraftig i början av de tio till tolv månader som har stått till buds. Min fråga kvarstår: Vilka åtgärder är statsrådet beredd att redovisa för den personal och för de chefer som med rätta är oroliga? Många av de punkter som återfinns i svaret meddelas först i dag och är nyheter både för cheferna och för personalen. Skulle jag inte få något svar uppfattar jag det så, att man både har underskattat problemen och saknar kraft att lösa dem.
Herr talman! Den nya omorganisationen, som regering och riksdag har fattat beslut om, är en stor omorganisation. Av den anledningen fattade vi den 20 december 1984 beslut om att tillsätta en särskild organisationskommitté, vilket hade förutsatts i riksdagens beslut. Organisationskommittén började arbeta i januari 1985, och den har inte, som Anders G Högmark säger, börjat arbeta först fem i tolv. Det har emellertid bedrivits ett omfattande arbete ute i landet, både centralt och lokalt, med många referensgrupper. Företrädare för arbetsmarknadens parter har kontinuerligt varit inblandade i detta arbete. Jag tror inte att de som själva direkt har varit inblandade i detta arbete på något sätt är överraskade över den redovisning som jag har lämnat i dag. Jag tror att denna redovisning är väl känd bland alla berörda — lärare och regionala chefer som nu har utsetts för denna verksamhet.
Herr talman! Av svaret kan jag dra slutsatsen att dessa problem var förutsägbara. Man hade klart för sig att det var mycket ont om tid. En fråga av principiell art blir då: Är det egentligen så klokt att man för riksdagen presenterar propositioner med en tänkbar tidsplan, som i realiteten, eftersom man har kunnat förutse merparten av problemen och förutse att det tar mycket lång tid att lösa dem, inte hålls? Problemet är kanske att man har angivit en för snäv tidsplan. Det är osäkert om riksdagen bör fatta beslut om att låta nya organisationsformer träda i kraft så tidigt. Man ger ju inte verksamheten och de företrädare som är satta att sköta den en ärlig och rimlig chans. Jag tycker, ärligt talat, att de insatser som har redovisats har kommit till mycket sent. Hade man visat litet större dådkraft före sommaruppehållet, och kanske lagt ned några timmars praktiskt arbete under valrörelsen på detta, hade man kanske kunnat åstadkomma en bättre tingens ordning. Personalen hade sluppit att syssla med den typ av aktioner som säkert både statsrådet och jag tar avstånd från. Det hade skapats en bättre goodwill för AMU. Verksamheten är betjänt av det, den uppfattningen tror jag att vi delar.
Herr talman! Jag kan försäkra Anders G Högmark om att organisationskommittén och alla dess undergrupper var i full verksamhet såväl under våren som under valrörelsen.
Herr talman! Min slutsats är då att, eftersom statsrådet har bedömt problemen och omfattningen av dem på ett riktigt sätt, skulle man i propositionen måhända ha angivit ett senare datum, så att starten hade blivit litet mer lyckosam än den nu blev. Personalen och cheferna skulle, om de hade haft mer tid och framförhållning, ha kunnat planera verksamheten bättre. Det hade denna verksamhet varit betjänt av. Statsrådets svar är en bekräftelse på att min bedömning är korrekt.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder mot det ökande övertidsuttaget genom att skärpa lagstiftningen. Som svar på frågan vill jag omtala att jag tillskrivit arbetsmarknadens parter och bett dem redovisa sina erfarenheter av arbetstidslagstiftningen, som trädde i kraft 1983, och dess tillämpning. En arbetsgrupp inom departementet går för närvarande igenom de synpunkter som framkommit liksom lagstiftningens tillämpning i övrigt. Gruppen studerar bl.a. hur stor del av övertidsvolymen som beror på kollektivavtal om undantag från lagens bestämmelser och tillämpningen av bestämmelserna om mertid. Vidare analyseras hur stor del av det ökade övertidsuttaget som kan förklaras av tillfälliga arbetstoppar och oförutsedda händelser i samband med den senaste konjunkturuppgången. Om genomgången emellertid visar att den nya lagen medfört att den tidigare långsiktiga trenden mot minskat övertidsuttag har brutits, kommer jag att aktualisera ändringar i reglerna.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på frågan. Övertidsarbetet inom industrin ökar nu. Kostnaderna för övertiden har ökat med 20 96 den senaste tiden. På verkstadssidan är 3 70 av den totalt arbetade tiden i dag övertid. Det här är oroande och skapar problem. De som drabbas av övertiden har inte en fast arbetstid, som de vet om. I fackförbundspressen kan vi läsa att ena dagen jobbar man övertid, och nästa dag kanske man skall till att avskedas eller permitteras. Det är mycket krångliga övertidsregler vi i dag har. Allt fler LO-förbund ställer krav — jag förstår att arbetsmarknadsministern har dem på sitt bord — på att arbetstidslagen skall ändras. Vi vet också att övertiden stjäl fasta jobb — det är inget tvivel om den saken. Det här måste vara ett resultat av de s.k. flexibla arbetstiderna och sättet att se på arbetstiden i framtiden. Jag är mycket oroad över vad det här kommer att bli i framtiden. Har övertid nu återigen blivit ett sätt att pressa ut så mycket man kan av de arbetande och framför allt då av dem i industrin, som redan har de sämsta arbetsvillkoren? Jag undrar om det inte var i går som Metalls ordförande ondgjorde sig över metallarbetarnas dåliga arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det borde regeringen ta allvarligt på! Nu säger arbetsmarknadsministern att man skall ta tag i det här och undersöka vilken trenden är. Men det är ju redan klart att trenden är att övertidsuttaget ökar. Jag får då kanske, arbetsmarknadsministern, ta det här som ett löfte att det snabbt framläggs förslag om att 3 § i arbetstidslagen skall försvinna och att gränsen skall sättas vid högst kanske 50 timmars övertid.
Herr talman! Jag vill först säga att det i de svar vi har fått från parterna finns ganska få konkreta förslag om ändringar i lagstiftningen. Förutom det jag sade i mitt svar vill jag säga att vi för närvarande egentligen inte har något riktigt bra grepp om hur stor övertiden är. Sedan lagstiftningen ändrades och vi förde ned detta till decentraliserade beslut på lokal nivå har vi centralt mycket svårt att veta hur stor övertiden är. Det här har vi diskuterat, och fr.o.m. 1987 kommer en ny statistik att införas som ger oss ett bättre grepp om det. Den här frågan har jag diskuterat många gånger, och jag har samma uppfattning nu som tidigare — är det en långsiktig förändring som vi nu upplever skall vi försöka förhindra att utvecklingen går åt det hållet att vi får mer och mer övertid, för det tycker jag inte är någon lycklig utveckling. Däremot måste vi acceptera övertid av tillfälligt slag, och i konjunkturuppgångar finns det särskilda skäl för att inte nyanställa utan i stället använda sig av övertid. Men en långsiktig tendens till ökat övertidsuttag vill också jag bryta.
Herr talman! Vi har diskuterat det här många gånger, arbetsmarknadsministern och jag också. Min inställning är den som den har varit tidigare: Erfarenheter från det lokala planet är att det förekommer ökad press för övertid, och det är av ondo. Jag är helt övertygad om att arbetsmarknadsdepartementet vid den genomgång som nu görs kommer till det resultatet. Då finns det egentligen bara två åtgärder som är effektiva: Bort med 3 §, som tillåter lokala avvikelser, och en minskning av övertidsuttaget till 50 timmar. Det är det enda radikala och det enda som kan hjälpa dem som i dag pressas av övertid.

Herr talman! I fråga om betalningen av skatter och avgifter gäller som huvudregel att betalning skall ske även om beslutet att påföra skatten eller avgiften överklagas. Principen att ett beslut om betalningsskyldighet får verkställas innan det vunnit laga kraft gäller för övrigt också i fråga om vanliga civilrättsliga fordringar. Det huvudsakliga skälet för detta är att man inte skall kunna skjuta upp betalningen av en klar fordran bara genom att överklaga. Det finns emellertid regler som ger möjlighet till anstånd med betalningen av skatter och avgifter i avvaktan på att domstolarna slutligt avgör ett besvärsärende. Så sent som i våras genomfördes på förslag av regeringen en lagändring som ger möjlighet till anstånd också i det fall en arbetsgivare har överklagat ett beslut varigenom han ålagts betalningsskyldighet för arbetstagares skatt. I det enskilda fall som frågeställaren torde syfta på har anstånd beviljats såvitt gäller skatten. När det gäller arbetsgivaravgifterna har någon ansökan om anstånd ännu inte gjorts såvitt jag känner till. I samband med det arbete som nu pågår inom regeringskansliet rörande klarare regler för skyldigheten att göra preliminärskatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter görs också en översyn av reglerna för hur anstånd skall kunna beviljas.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det var i flera avseenden upplysande. Det finns alltså regler som ger möjlighet till anstånd med betalning av skatter och avgifter, i avvaktan på att domstolarna slutgiltigt avgör ett besvärsärende. Men det är ändå uppenbart att man inte följer dessa regler, för annars skulle vi inte ha dessa verkligt upprörande rättsfall, där enskilda drabbas till följd av att myndigheterna tolkar lagen på ur den enskildes synpunkt sämsta möjliga sätt. I det fall som jag har i tankarna, liksom finansministern, nämligen snickaren Evert Hjortberg, är det riktigt att denne beviljats anstånd med skatten, men han har ju tvingats att göra en inteckning i en fastighet och får alltså ställa garantier motsvarande ett belopp på 281 000 kr. som han har påförts i skatt. Detta är fullständigt orimligt. Är finansministern beredd att vända sig till 21 november 1985 myndigheterna och begära att de måste tillämpa lagarna på ett betydligt mänskligare sätt än de har gjort hittills? Det verkar ju som om det är där det avgörande problemet finns. Så sent som i våras genomfördes på förslag av regeringen en lagändring som ger möjlighet till anstånd också i de fall då arbetsgivare överklagar, men egentligen skulle inte den situationen uppstå, om myndigheterna hade en tolerantare inställning. Myndigheterna måste mera tänka med hjärtat än följa regler, precis som finansministern gjorde i fredags, när han var älskvärd nog att kalla upp Evert Hjortberg och tala om att han skulle göra vad han kunde för att få ett rimligt utfall av processen. Vad som saknas tror jag är en uppmaning från regeringen till myndigheterna att hellre fria än fälla. Det är ju därför att myndigheterna tolkar lagen till den enskildes nackdel som vi har fått dessa skattemål undan för undan.

Herr talman! Nils G. Åsling har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förbättra tillgängligheten av regionsjukvård för invånarna i Jämtlands län. Jag är medveten om att invånarna i vissa delar av Jämtland och Härjedalen har uppfattat det som en försämring att tillhöra Umeåregionen— jämfört med Uppsalaregionen —, främst beroende på kommunikationerna. Ändå vill jag påstå att det har gjorts en del förbättringar för att underlätta kommunikationerna mellan Östersund och Umeå. Med flyg kan man numera välja på tre dagliga förbindelser i båda riktningarna med mellanlandning i Sundsvall. En ytterligare förbättring är att en av dessa förbindelser varje dag skall gå direkt mellan Östersund och Umeå utan mellanlandning. Detta gäller fr.o.m. den 1 december i år. Det har också tillkommit en flygförbindelse Sveg-Umeå via Arlanda två gånger varje dag fr.o.m. i år. Västerbottens läns landsting har satt in en direkt bussförbindelse mellan flygfältet och sjukhuset för att underlätta för patienterna. Mot denna bakgrund ser jag inte anledning för regeringen att nu vidta några ytterligare åtgärder.
Då Nils G. Åsling är förhindrad att ta emot detta svar, medger jag Stina Eliasson att inträda i hans ställe.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. När Jämtlands län överfördes från Uppsalatill Umeåregionen var det meningen att länsborna skulle få samma goda möjligheter till regionsjukvård som tidigare och inte sämre. Befolkningen i Jämtlands län upplever en försämring mot tidigare förhållanden. Det gäller framför allt tillgängligheten. Det är både dyrare och tar längre tid att ta sig till Umeå än till Uppsala. Riksdagsbeslutet för några år sedan innehöll klara besked om statens ansvar för att anpassa kommunikationer till Umeå från vårt län. Nu, många år efter beslutet, har det inte lyckats att få ordning på resemöjligheterna Östersund-Umeå. Vi förväntar oss att regeringen uppfyller villkoren som riksdagsbeslutet innefattade. Till att börja med borde befolkningen i Jämtlands län tillförsäkras frihet att välja mellan Uppsala och Umeå. I varje fall borde valfriheten gälla södra länsdelen. Framför allt från Härjedalen har anmälts speciella problem. Är regeringen beredd att medverka till att det blir möjligt att välja mellan Uppsala och Umeå när det gäller regionsjukvård i Jämtlands län, åtminstone till dess att regeringen uppfyller villkoren som riksdagsbeslutet innebar? Landstinget i Jämtlands län har förhandlat med olika parter för att få goda möjligheter till kvalificerad regionsjukvård i Umeå. Därvid har det visat sig att SJ varit svårast att förhandla med. Nu har vi erfarit att det lär pågå en revision inom SJ som äventyrar sovvagnarna norrut. Tidtabeller med det innehållet lär vara aktuella redan februari 1986. Det är oroande. Det är verkligen befogat med en reaktion i ärendet. Jag tror inte befolkningen i Jämtlands län tycker att det är uppmuntrande att i dag få höra att regeringen inte anser att det är befogat att vidta några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Först och främst tror jag inte man kan säga att det är sämre vård i Umeå än i Uppsala. Jag har redovisat åtskilliga förbättringar när det gäller kommunikationerna, och det var dem frågan gällde. Så har jag också erfarit att landstinget i Jämtlands län efter förslag från den socialdemokratiska landstingsgruppen har beslutat att göra en översyn av regionsjukvården. Jag tycker att både Stina Eliasson och jag skall avvakta den.
Herr talman! Som socialministern säger är det inte vården det är fel på, utan tillgängligheten. Det gäller inte enbart patienternas möjlighet att ta sig till Umeåsjukhuset, utan det gäller också i hög grad de anhörigas.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra borttagande av kroppsdelar utan tillstånd från den avlidne eller dennes anhöriga. I transplantationslagen finns regler om förutsättningarna för att ta organ eller annat biologiskt material från människor. Det finns regler för både ingrepp som görs på levande människa och för ingrepp på någon som har avlidit. I fråga om transplantationsingrepp på den som har avlidit finns uttryckliga bestämmelser om skyldighet att underrätta nära anhöriga för att dessa skall ges tillfälle att ta ställning till ingreppet. Mindre ingrepp på en avliden regleras inte i lagen. För dessa krävs inte medgivande från anhöriga. Till mindre ingrepp räknas att ta blod eller hornhinnor samt att avlägsna hudpartier. I den proposition om dödsbegreppet som jag avser att föreslå regeringen att överlämna till riksdagen våren 1986 kommer jag att ta upp samtyckesreglerna vid donation. I det sammanhanget avser jag att återkomma även till frågan om mindre ingrepp.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Transplantationslagen ger enligt gällande bestämmelser möjlighet att ta organ och annat biologiskt material från avliden person om den avlidna personen eller dennes nära anhöriga inte uttalar sig mot ingreppet och det inte kan antas stå i strid mot deras uppfattning. Vidare får man, som socialministern just nämnde, göra mindre ingrepp utan något direkt tillstånd. Då vi har en lagstiftning som inte direkt förbjuder dessa ingrepp, föreligger alltid risken att man tänjer på bestämmelserna. Jag tycker det är viktigt att slå fast att svensk rättsuppfattning bygger på att en människas kroppsliga integritet skall respekteras även efter döden. För att vi skall kunna leva upp till denna föresats bör det enligt min mening finnas ett generellt förbud att ta bort kroppsdelar från en person som avlidit, om ej tillstånd dessförinnan lämnats av personen själv eller av nära anhörig. Detta förbud bör även gälla för s.k. mindre transplantationsingrepp som socialministern nämnde, nämligen tagande av blod och avlägsnande av hud och hornhinnor. En sådan lagstiftning skulle ha alla förutsättningar att skapa respekt. Jag frågar socialministern om det inte är viktigt att införa en sådan lagstiftning i framtiden.

Gullan Lindblad har frågat mig om regeringen med anledning av socialavgiftsutredningens betänkande avser att lämna förslag till riksdagen och när i så fall ett sådant förslag kan förväntas. Socialavgiftsutredningens betänkande om företagarregistrering har remissbehandlats. Beredningsarbetet inom regeringskansliet pågår med sikte på att lägga fram förslag snarast möjligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är ett mycket kort svar, men det finns förvisso mycket att säga i den här frågan. Det är gott och väl att snickaren Hjortberg, som föranlett min fråga, fått en tids anstånd och har räddats från konkurs samt att skattmasen tills vidare lämnar honom i fred. Men frågan är ju långt ifrån löst! Tidningen Expressen uttryckte det här på kornet den 16 november under rubriken När Hjortberg syndade och Feldt förlät. Fallet Hjortberg är på intet sätt avslutat. Mannen har fått en tids anstånd men inte någon upprättelse. Han har fått förlåtelse men stämplas just därför också som skyldig. Enligt dagens Svenska Dagbladet skall han stå inför kammarrätten den 28 november. Riksförsäkringsverkets krav har nu överklagats av honom. Snickaren Hjortberg är förvisso inte ensam. Jag behöver bara nämna sådana kända namn som Alice Timander och förre justitieministern Ove Rainer, för att ta ett par exempel ur högen av dem som drabbats — för att inte tala om de många som tyst tigit och lidit och funnit sig i att vi har ett alltför vitt arbetsgivarbegrepp i vårt land. Den här frågan har åter och återigen debatterats. Jag vill erinra om att jag redan den 13 januari 1983 ställde en fråga. Dåvarande socialministern lovade, precis som socialministern i dag, att frågan skyndsamt skulle lösas. Nu får vi väl tro att det kommer en proposition i januari. Då vill jag fråga: Kan vi äntligen förvänta oss ett förslag där det klart uttalas att man inte är skyldig att betala andras socialavgifter och skatter om man anlitar en firma som är registrerad för B-skatt och mervärdeskatt, dvs. det förslag som SHIO och Företagarförbundet lade fram för flera år sedan? Blir vi kvitt alla hårklyverier som finns i dag?
Herr talman! Jag är inte i dag beredd att tala om innehållet i en proposition som skall läggas fram nästa år.
Herr talman! Det var synd, för det är många som väntar på besked i dag, fru socialminister. Jag har i min hand riksförsäkringsverkets anvisningar om vem som är arbetstagare och vem som är uppdragstagare. Där kan man bl.a. läsa att om man kör med sin traktor på bondens åker är man att betrakta som arbetsgivare. Då är det ingen fara. Men om man kör med samma traktor i bondens skog är man att betrakta som arbetstagare. Då skall det betalas både skatter och socialavgifter. Jag hoppas att sådana anomalier försvinner från svensk lagstiftning.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig när frågan om de medicinsk-tekniska assistenternas legitimation kan lösas. Socialstyrelsen har i september i år på regeringens uppdrag redovisat de medicinsk-tekniska assistenternas kompetens och arbetssituation. Till denna rapport finns även fogad särskilda yttranden från Landstingsförbundet och Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund. Inom regeringskansliet pågår nu beredning av det inkomna materialet. Jag beräknar att denna kan avslutas omkring årsskiftet och att slutlig ställning tas i början av nästa år.
Då Ing-Marie Hansson är förhindrad att ta emot svaret medger jag Iréne Vestlund att inträda i hennes ställe.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret. Det är visserligen kort, men frågan är desto mera omfattande. Det är av största vikt att de specialutbildade assistentgrupperna inom hälsooch sjukvården inte ställs utanför möjligheterna att få legitimation och därmed med sjuksköterskor jämförbar status inom de olika specialområdena. Legitimationen är ett kompetensbevis som klart anger att personen har kunskap för ett visst jobb. Det är orimligt att, som tillsynsmyndigheten hittills gjort, helt bortse från den yrkeserfarenhet som assistenterna skaffat sig. Statsrådets svar ger dock anledning att tro att den prövning som kommer att ske av legitimationsfrågan även kommer att ta hänsyn till Landstingsförbundets och Hälsooch sjukvårdstjänstemannaförbundets synpunkter i den här för assistenterna så viktiga frågan.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder i syfte att stoppa den daghemsverksamhet som KF, HSB och Folksam planerar att starta. Mitt svar är att regeringen ser positivt på och vill stimulera alternativa barnomsorgsformer under förutsättning att de inte drivs i vinstsyfte. Detta gäller givetvis också för den barnomsorgsverksamhet Göte Jonsson åberopar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag är nöjd så till vida att regeringen tänker tillåta Folksam, HSB och KF att bedriva daghemsverksamhet. Jag har broschyren här. Där finns väldigt fina motiveringar till varför man tänker bedriva daghemsverksamheten. Jag ställde emellertid frågan därför att tidigare, när olika företag och SAF var på väg att starta Pysslingen, så sade regeringen nej och gick omedelbart ut med ett ändringsförslag i fråga om statsbidragsreglerna. Då var det nämligen vinstsyftet som drev. Tydligen är det på det sättet att om Slakteriförbundet och Föreningsbanken startar daghemsverksamhet, accepterar den socialdemokratiska regeringen detta, men om Fastighetsägareförbundet och Skandinaviska banken startar daghemsverksamhet åt de boende i Fastighetsägareförbundets fastigheter, är det helt plötsligt i vinstsyfte. Meningen är alltså att daghemskooperativen vid behov skall kunna köpa de tjänster som den centrala stödorganisationen ger. De skall alltså betala för dessa tjänster. Jag måste fråga statsrådet: Är det inte detsamma som vinstsyfte? Är det vinst om ett kooperativ betalar till t.ex. Fastighetsägareförbundet, men om ett kooperativ betalar till HSB är det inte vinst? Jag måste säga att logiken totalt lyser med sin frånvaro i regeringens syn på alternativa daghem. Det här börjar likna ett s-märkt familjeföretag när det gäller de alternativa daghemmen. Skall det inte vara på det sättet, statsrådet, att även de som har andra uppfattningar än rent kooperativa skall ha möjlighet till alternativ i kommunal barnomsorg? Är det inte dags att ändra på sin stelbenthet och sina dirigerande metoder när det gäller de alternativa omsorgsformerna?
Herr talman! Låt mig först och främst understryka att i vår syn på barnomsorgen är det barnens intressen och barnens bästa som väger tyngst. Det är en barnomsorg med god kvalitet, trygghet och kontinuitet och med bra sociala former som gör att man kan undvika segregering och även kan ta emot barn med särskilda behov. Sedan finns det krav på barnomsorgsverksamheten. De är uttryckta i den proposition som vi kommer att behandla den 4 december. Det är krav av tre slag. Verksamheten skall bedrivas i vissa former. Verksamheten skall godkännas av kommunerna och tas in i barnomsorgsplanen. Vidare finns vissa krav på verksamheten beträffande kontinuitet, inskrivning av barnen och tider. Den som är beredd att uppfylla dessa krav kan också bedriva barnomsorgsverksamhet med statligt stöd.
Herr talman! Skall jag tolka det senaste beskedet så att om Fastighetsägareförbundet tillsammans med t.ex. Skandinaviska Enskilda Banken vill starta ett daghem som uppfyller kraven på kontinuitet, hänsyn till särskilda behov och de andra kvalitetskraven, då skall också en sådan verksamhet kunna få statsbidrag? Så har det inte varit tidigare. Jag är tacksam för det beskedet, för nu måste jag tolka svaret på det viset. Det kan inte vara rimligt att ett föräldrakooperativ skall betala tjänster till HSB, Folksam och KF och att detta skall motivera statsbidrag — då är det inte fråga om vinstsyfte. Men om ett annat föräldrakooperativ betalar en viss avgift för att alternativa huvudmän ställer upp med stöd och hjälp — då är det helt plötsligt vinstsyfte. Detta är felaktigheten! Ni måste släppa denna tolkning av lagstiftningen.
Herr talman! Göte Jonsson lyssnar nog inte riktigt på vad jag säger. Det första ledet i de här villkoren är vissa bestämda krav på verksamhetsformer. I det förslag som ligger är vi beredda att acceptera att föräldrakooperativ, ideella föreningar eller verksamheter som anknyts till ideella föreningar får statsbidrag. Det kan alltså röra sig om föreningar med pedagogiska motiv, typ Waldorfpedagogik. Den som uppfyller den här typen av krav kan också bedriva barnomsorgsverksamhet — så enkelt är det.
Herr talman! Jag tycker att det blir allt klarare hur pass osäkert man grundar sina beslut i regeringen för närvarande när det gäller synen på alternativa daghem. Först och främst måste föräldrarna själva ha rätt att välja barnomsorg. Och om föräldrarna anser att den ena eller andra formen av barnomsorg med den ena eller andra huvudmannen är bäst för deras barn, då skall de också i rimlighetens namn ha rätt att utnyttja den formen av barnomsorg. Men då säger den socialdemokratiska regeringen: Om ni inte uppfyller våra politiska mål när det gäller barnomsorg, då får ni inte heller statsbidrag. Det är detta som ligger i statsrådet Lindqvists svar när det gäller synen på och tolkningen av gällande lagstiftning. KF, Folksam och HSB uppfyller kraven, men, som jag sade förut, Fastighetsägareförbundet, Skandinaviska Enskilda Banken eller andra uppfyller inte kraven.

Herr talman! Paul Lestander har frågat utbildningsministern vilka åtgärder denne planerar för att se till att skogsmästaroch skogsteknikerutbildningen också fortsättningsvis pågår med den omfattning som tidigare planerats. Vidare har Göran Magnusson, mot bakgrund av att efterfrågan på skogsmästare och skogstekniker är stor från näringen, frågat utbildningsministern om denne är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa tillgången på utbildad personal inom näringen. Eftersom utbildningarna bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet ankommer det på mig att besvara frågorna. Jag gör det i ett sammanhang. Enligt uppgifter från Sveriges lantbruksuniversitet kommer samtliga de som går på preparandkursen för skogsmästarlinjen innevarande höst att tillförsäkras plats på skogsmästarkursen som startar i början av år 1986. Några planer på att vidta åtgärder för att minska omfattningen av ifrågavarande utbildningar finns inte.

Herr talman! Jag får först tacka statsrådet Lundkvist för svaret. Tyvärr har statsrådet valt den tekniken att inte svara på frågan om skogsteknikerutbildningen. Lantbruksuniversitetet har i ett brev förklarat att universitetet under kommande år måste avstå från att driva utbildningslinjen för skogstekniker om man inte får särskilda medel. Det är beklagligt om utbildningen på så sätt skulle minskas. Nu genomförs naturresurslagen. Därmed kommer kommunerna att behöva utökad kompetens inom det ekologiska fältet. Dessutom har beslutet om obligatoriska skogsbruksplaner verkställts. Det kräver teknikerkompetens. Vidare finns det en betydande eftersläpning inom skogsvårdssektorn, som vi båda känner till. Den kräver ytterligare insatser. Om man försämrar tillgången på teknikerpersonal genom ett minskat utbildningsutbud är det ganska illa för skogsnäringen.

Herr talman! Man har från skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och svenska lantbruksuniversitetet i brev och i annat sammanhang uttalat stor oro över möjligheterna att upprätthålla utbildningen på den nivå och i den omfattning som den för närvarande bedrivs på grund av att man kan förutse en för knapp medelstilldelning. Mot denna bakgrund har jag ställt frågan om statsrådet är beredd att medverka till att man får de medel som behövs. Behovet av personal med skogsmästaroch skogsteknikerutbildning är mycket stort, och det är synnerligen betydelsefullt, bl.a. med hänsyn till lärarrekryteringen, att man med kontinuitet kan upprätthålla verksamheten. Jordbruksministerns svar ger inte riktigt svar på den fråga som jag har ställt. Jag har uppfattat situationen så, att det föreligger brist på pengar och att man allvarligt måste överväga att inställa eller i tiden förskjuta en kurs som skulle starta på nyåret 1986. Detta skapar ryckighet. I svaret säger statsrådet att det inte finns några planer på att minska nuvarande utbildningar. Jag hoppas att jag kan tolka detta på det sättet att de ekonomiska problem som lantbruksuniversitetet och bl.a. skogsmästarskolan i Skinnskatteberg nu har kommer att lösas, så att man med kontinuitet och kvalitet kan upprätthålla utbildningen.
Herr talman! Jag har redan i mitt svar meddelat den ståndpunkt som är regeringens. Vi inser till fullo värdet och nödvändigheten av denna utbildning, och den kommer att bibehållas i nuvarande omfattning. Det föreligger alltså, som jag har sagt, inga planer på att minska omfattningen.
Herr talman! Om det gäller också skogsteknikerutbildningen är resultatet av detta frågande bra. Men om det bara avser skogsmästarutbildningen, som det talas om i svaret, är det icke tillfredsställande. Då är det en stor brist i den beredskap som regeringen har inför det läge som uppkommer i denna fråga.
Herr talman! Jag har i mitt svar sagt ”ifrågavarande utbildningar”. Det gäller alltså båda utbildningarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Jag tycker att det är ett bra och lugnande svar. Det har funnits en oro från organisationernas sida för att i den kommande budgetpropositionen bli överraskade av ett förslag till förändringar av bidragssystemet. Så blir det nu inte, om jag fattade bostadsministern rätt. Det är tydligen så att översynen inte har startat ännu. Det vore kanske bra med en bekräftelse på den punkten, men jag har alltså uppfattat svaret så. Jag tror att det är klokt av bostadsministern och regeringen att lyssna på vad organisationerna och myndigheterna har att säga när det är dags för denna översyn. Reglerna för det här stödet har i stort sett legat fast sedan 1973; ändringar gjordes senast 1981. Reglerna har således varit nästan oförändrade en ganska lång tid. Organisationerna har därför stor erfarenhet av att arbeta efter de nuvarande reglerna. Att stödet så länge har varit utformat på samma sätt visar också att det har varit i grunden väl utformat. Jag tror att det i sin tur beror på att förslagen 1973 och 1981 utarbetades i nära kontakt med samlingslokalägarorganisationerna. Det ligger ett utomordentligt värde i att slå vakt om den helhetssyn som finns hos organisationerna över stödets utformning. Bostadsministern är tydligen beredd att inte frångå den tidigare traditionen med samarbete på denna punkt, och det tycker jag är mycket tillfredsställande.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

Herr talman! Gullan Lindblad har bett utrikesministern om en kort redogörelse för regeringens handläggning av Afghanistan-frågan och ställt frågan vilka konkreta åtgärder regeringen närmast ämnar vidta för att hjälpa Afghanistans folk. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringens allmänna inställning till Sovjetunionens väpnade intervention i Afghanistan är väl känd. Den har senast klart och tydligt fastslagits i anföranden av Sveriges FN-ambassadör och av kabinettssekreteraren inför Svenska Afghanistan-kommittén. Det är bekant för var och en att den sovjetiska invasionen förorsakat stora lidanden för den afghanska civilbefolkningen. Av denna har cirka fyra miljoner drivits att bli flyktingar i Pakistan och Iran. Sverige har under de senaste sex åren med reguljära och extra bidrag stött såväl FN:s flyktingkommissaries flyktingprogram som olika frivilligorganisationer. Genom bidrag till Svenska Afghanistan-kommitténs humanitära hjälpverksamhet ges också möjlighet att nå de för kriget mest utsatta grupperna inne i Afghanistan. De svenska bidragen för insatser bland det drabbade afghanska folket har hittills uppgått till 92 milj.kr. För bara några veckor sedan beslutade regeringen och SIDA om att anslå 13 milj.kr. för bl.a. Afghanistan-kommitténs fortsatta verksamhet. Jag tror mig kunna konstatera att det råder bred politisk enighet i riksdagen och hos det svenska folket kring det stöd som på detta sätt lämnas. Regeringen är även fortsättningsvis inställd på att lämna humanitärt bistånd till nödlidande afghaner i Pakistan och Afghanistan.

Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret, som innehåller många positiva uppgifter. Jag talar självfallet gärna med vår nya biståndsminister, men jag hade kanske väntat mig att utrikesministern själv skulle ha svarat. Frågan gäller ju inte bara ekonomiskt bistånd, livsmedelshjälp, medicinsk hjälp osv. utan hela vårt lands policy i det här avseendet med våra kontakter med Sovjet, som ju fullständigt våldför sig på detta lilla grannland. Det hade kanske varit lämpligt att utrikesministern hade svarat, i all synnerhet som det på sistone har förekommit en debatt där man ifrågasatt arbetarrörelsens och socialdemokratins engagemang i Afghanistan-frågan och därvid jämfört med Vietnam-frågan. Nåväl, det råder mycket stor och bred och politisk enighet i denna fråga — jag håller helt med om det. Det är mycket positivt att ytterligare anslag har beviljats till hjälpverksamheten. Jag är själv medlem i Afghanistan-kommittén och vet att förhållandena är synnerligen bekymmersamma för närvarande. Det behövs stora insatser inte minst inom hälsooch sjukvården, kanske särskilt inom den förebyggande vården när det gäller vaccinationer och annat. Framför allt är emellertid utbildningsfrågorna brännande, såväl beträffande utbildning av hälsooch sjukvårdspersonal som i fråga om den mer allmänt grundläggande utbildningen. Vi står faktiskt inför det förhållandet att en hel generation kan bli utan grundläggande allmänkunskaper. Jag skulle vilja fråga om regeringen är beredd att även fortsättningsvis lämna omfattande bistånd, kanske av mera långsiktig art än vad just katastrofanslagen kan ge och med inriktning främst på långsiktig utbildningsverksamhet.
Herr talman! Jag har ju i svaret gjort klart att regeringen är beredd att också fortsättningsvis överväga stöd till det afghanska folket vare sig det gäller det fria Afghanistan eller Pakistan. Så sent som för bara ett par veckor sedan tog regeringen ett sådant beslut. Det är inte otänkbart att det kommer ytterligare sådana beslut, beroende på vad det finns för projekt att stödja vid det aktuella tillfället. Sedan vill jag gärna säga att den svenska regeringens inställning till Sovjets invasion i Afghanistan är så väl känd att ingen osäkerhet behöver råda. Den debatt som har förekommit tycker jag mera har varit till för att sprida osäkerhet än, som jag tycker Gullan Lindblad gjorde helt riktigt, göra klart att enigheten om stödet till Afghanistan och avståndstagandet från Sovjets inmarsch är stor i den svenska riksdagen.
Prot. 1985/86:33 Herr talman! Då hoppas jag på fortsatt kraftfullt agerande från regering 21 november 1985 ens sida såväl utrikespolitiskt som när det gäller rena biståndsärenden. TE SEE Tse Jag vill erinra om att vi här i riksdagen för närvarande har en fempartimo Om ökat bistånd till tion, som ännu inte är behandlad, men som snart kommer på kammarens Sydafrikas grannländer bord och som förmodligen kommer att visa denna enighet. Jag hoppas och tror, efter det svar som jag nu fått, att vi skall kunna ge verkligt god hjälp till detta folk som lider och blöder.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att utöka det svenska biståndet till de länder som drabbas av Sydafrikas utvisningspolitik och att försöka förmå andra industriländer att göra detsamma. Södra Afrika spelar en central roll i hela Sveriges bistånd. Jag välkomnar detta tillfälle att få bekräfta vår avsikt att även i fortsättningen lämna väsentligt stöd till denna region. Under förra budgetåret uppgick utbetalningarna till de nio medlemmarna i konferensen för utvecklingssamarbete i södra Afrika och det humanitära bistånd som lämnas till södra Afrika till 1,7 miljarder kronor. Detta motsvarar 42 96 av allt bilateralt bistånd genom SIDA och 10 76 av OECD-ländernas samlade bistånd till regionen. Skulle omedelbara behov uppstå genom de åtgärder Pär Granstedt beskriver, finns det möjligheter till ytterligare insatser i form av katastrofbistånd. Vidare kan nämnas att Sverige är bland de sju största bidragsgivarna till den flyktinghjälp som FN:s flyktingkommissarie lämnar. Vid det senaste nordiska utrikesministermötet i Oslo antogs ett reviderat och skärpt nordiskt handlingsprogram avseende apartheidregimen i Sydafrika. I sammanhanget är vidare det nordiska initiativet till ett bredare ekonomiskt samarbete med SADCC-länderna ett viktigt komplement till åtgärderna rörande Sydafrika. De nordiska länderna har en pådrivande roll i den internationella opinionsrörelsen mot apartheidsystemet, bl.a. genom nya sanktionsåtgärder riktade mot Sydafrika. Dessa kompletteras med de nordiska ländernas stöd till ett fördjupat och intensifierat samarbete med Sydafrikas grannländer. Vi kan konstatera att tankarna i det nordiska handlingsprogrammet redan lett till viss internationell efterföljd, trots att mycket återstår att göra. Tillsammans med de nordiska länderna kommer vi att öka trycket på Sydafrika och stärka stödet till grannländerna. I FN och andra internationella fora kommer vi även i fortsättningen att aktivt verka för att handlingsprogrammet blir en utgångspunkt för andra länder när det gäller att vidta liknande åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på min fråga. Samtidigt vill jag passa på att uttrycka min glädje över att Sverige numera återigen har en biståndsminister. Jag tycker att det är viktigt att vi har ett statsråd som har ansvar för det här mycket viktiga arbetsområdet. Jag tycker att svaret är positivt. Det utgörs dock i huvudsak av en redovisning av Sveriges allmänna politik när det gäller södra Afrika. Om det kan väl sägas att Sverige naturligtvis har all heder av det sätt på vilket Sverige både bedriver påtryckningar mot Sydafrika och ger stöd till offren för Sydafrikas apartheidpolitik. Vad jag tog upp i min fråga var dock en speciell sak, nämligen det faktum att Sydafrika hotar att så att säga möta sanktionshoten genom att låta dessa gå ut över de gästarbetare som finns i södra Afrika. Man hotar alltså med att skicka tillbaka gästarbetarna till resp. grannländer. Därför är det mycket viktigt med en klar politisk markering, nämligen att de västliga industriländerna inte börjar tvivla på lämpligheten med sanktioner utan går in med massiva insatser och lindrar konsekvenserna i de berörda frontstaterna. Det gäller att se till att de berörda människorna kan få andra arbetsuppgifter i sina hemländer och även att man i övrigt kan ge dem drägliga arbetsvillkor. Det antyds att Sverige kan göra insatser i form av katastrofbistånd. Men det vore värdefullt, tycker jag, med en mera kraftfull deklaration från Sveriges sida som innebär följande: Om det händer som man hotar med, kommer vi från Sveriges sida att vara beredda att göra rejäla insatser. Vi kommer också att försöka förmå andra länder att göra sammalunda.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag skyndsamt ämnar medverka till att problemen med lärarbristen löses, så att god utbildningskvalitet för studenterna vid de tekniska högskolorna garanteras. Den svenska civilingenjörsutbildningen har vid internationella jämförelser visat sig vara av god kvalitet. Detta beror naturligtvis till stor del på att lärarna, och för den delen också studenterna, vid de tekniska högskolorna arbetar hårt. Jag anser att det är orättvist mot både lärare och studerande att döma ut civilingenjörsutbildningen på det sätt som en del debattörer nu gör. Under 1970-talet var det få som sökte till civilingenjörsutbildningar, och genomströmningen var låg. I syfte att förbättra studieresultaten och öka examinationen anvisade statsmakterna extra medel. Dessa användes i huvudsak för mer lektionsundervisning och övningsundervisning. Under de senaste fem åren har utbildningskapaciteten i civilingenjörsutbildningen ökat med 30 26. En sådan kraftig expansion på kort tid måste självfallet leda till vissa svårigheter när det gäller möjligheterna att rekrytera lärare. Detta har bl.a. lett till de problem frågeställaren tar upp, även om situationen i Lund inte är representativ för landet i övrigt. Jag är medveten om att högskolor med teknisk utbildning befinner sig i en ansträngd situation och att det behövs ökade resurser för att förbättra utbildningskvaliteten. Jag avser att återkomma till denna fråga i budgetpropositionen.

Herr talman! Tack för detta svar, utbildningsministern! Jag vill börja med att betona att jag inte tillhör dem som dömer ut den svenska civilingenjörsutbildningen, men jag tillhör dem som är oroliga för den med tanke på framtiden. Det är en av förutsättningarna för vår välfärd att vi har en kvalificerad nivå på den tekniska utbildningen. Av tradition har den kvalificerade undervisningen vid de tekniska högskolorna bedrivits av professorer och lektorer, medan den kompletterande undervisningen, laboratorieövningarna osv., leds av äldre studenter, forskarstuderande eller timanställda lärare. Detta har varit helt O.K. Vad som nu händer är att det har uppstått en obalans mellan de fast anställda lärarna och de timanställda resp. studenterna. På några ställen, bl.a. i Lund, har enkätundersökningar gjorda av studenter utvisat att så mycket som 5076 av undervisningen i vissa ämnen utförs av icke fast anställda lärare. Här kommer man alltså in i en ond cirkel. De fast anställda lärarna överbelastas, tröttnar och ger sig av därifrån, medan de som är kvar får ännu mer att göra. Elevenkäter har även visat detta, speciellt i Lund, där man har räknat upp en lång rad ämnen där situationen är mycket besvärlig. Jag tror inte att det bara är lönenivån, som det hittills har handlat om, utan otroligt mycket mer, alltifrån utrustning, ansvar, befogenheter, meritvärdering, krångel och byråkrati, som bidrar till detta problem, och det måste lösas snabbt.

Herr talman! I likhet med Margitta Edgren anser jag att man bör minska den andel av undervisningen som meddelas av äldre studenter eller forskarstuderande. Däremot har jag, också i likhet med Margitta Edgren, uppfattningen att den gruppen av handledare inte skall försvinna helt.
Herr talman! Det här är ett lysande tillfälle för utbildningsministern att bevisa sin inställning. UHÄ säger i sin utredning att det för att återställa 1970-talets nivå skulle behövas 160 miljoner för lärarresurser. I tilläggsbudget har utbildningsministern begärt 10 miljoner, och därför har folkpartiet väckt en motion där vi föreslår 60 miljoner. Det finns all anledning för utbildningsministern att acceptera folkpartiets förslag.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig vilka utbildningsoch regionalpolitiska motiv jag har för att driva lärarhögskolan i Härnösand. Min företrädare uttalade i 1985 års budgetproposition (prop. 1984 86. Anledningen härtill var att hon avsåg att lägga fram förslag till en ny lärarutbildning för grundskolan, ett förslag som riksdagen sedermera har tagit ställning till . UHÄ har fått i uppdrag att lämna förslag till dimensionering och lokalisering av utbildningen. Uppdraget skall inom kort redovisas till regeringen. Min avsikt är att ett förslag i frågan skall föreläggas riksdagen under våren. Jag får alltså anledning att då ta upp frågan om lärarutbildningen vid högskolan i Sundsvall/Härnösand.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Ibland kan man naturligtvis ha anledning att undra om det egentligen är värt att ställa en fråga här i riksdagen. Jag har frågat utbildningsministern vilka utbildningsoch regionalpolitiska motiv det finns att driva lärarhögskolan i Härnösand. I svaret finns inte ett enda utbildningspolitiskt eller regionalpolitiskt motiv redovisat.

Herr talman! Per-Richard Molén har ju inga som helst skäl att av vad jag här har sagt dra slutsatser om hur det skall bli för lärarhögskolan i Sundsvall/Härnösand. Däremot kan jag allmänt säga att jag anser att högskolan också skall spela sin roll när det gäller att få en balanserad regional utveckling i landet. Hur det skall bli med utbildningen vid den här lärarhögskolan måste prövas i samband med att man prövar lärarutbildningens lokalisering över huvud taget. Det finns ett drygt dussintal andra platser där utbildningen också bedrivs.
Herr talman! Detta vore ju ett utomordentligt tillfälle för utbildningsministern att ge uttryck för några egna utbildningspolitiska och regionalpolitiska motiv för att driva den här högskolan i Härnösand. Eller har inte utbildningsministern några sådana motiv alls?
Herr talman! Jag trodde närmast att det här var ett tillfälle att besvara frågor som ställts i sakämnen och inte ett tillfälle för att hålla en föreläsning om regionalpolitiska och utbildningspolitiska motiv.
Herr talman! Jag har uppfattat situationen så, att om man som riksdagsledamot ställer en fråga här i kammaren bör man i rimlighetens namn, skulle jag vilja säga, kunna förvänta sig att få svar på den frågan och att det inte lämnas ett svar av det här slaget.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att nationalutgåvan av Strindbergs samlade verk skall kunna fullföljas inom rimlig tid och inom fastställd kostnadsram. Utgivningen av August Strindbergs samlade verk påbörjades budgetåret 1980 Gebers Förlag AB, dels Strindbergssällskapet. Enligt avtalen skall utgivningen ske efter en utgivningsplan. Avvikelse från denna får ske efter överenskommelse mellan Strindbergssällskapet och statens kulturråd. Enligt vad jag har erfarit har statens kulturråd tagit upp det i frågan aktualiserade problemet i sin styrelse och även kontaktat övriga avtalspartner. Ambitionen är att skyndsamt komma till rätta med problemet. Jag har anledning att tro att kulturrådet tillsammans med övriga berörda parter kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att projektet skall få en fastare utgivningsplan och en snabbare utgivningstakt än hittills.

Herr talman! Jag vill först tacka kulturministern för svaret. Jag är övertygad om att vi båda är angelägna om att utgivningen av Strindbergs samlade verk i nationalutgåva skall kunna genomföras, men det ser onekligen dystert ut. Jag fick ett svar av kulturministern, men när svaret började bli intressant var det slut. Det enda jag kan göra är att ställa nya frågor. Den första är: Av vilken anledning tror kulturministern att denna fråga skall kunna lösas? Man har alldeles riktigt behandlat frågan i kulturrådet i onsdags, och kulturrådets chef såg tre olika möjligheter. Man bör också hålla i minnet att kulturrådet inte kan agera utan bemyndigande från regeringen, och därför är det viktigt vad kulturministern kommer att säga. Kulturrådet har tre tänkbara utvägar. Man kan flytta över uppgiften till en annan huvudman än Strindbergssällskapet, som i dag enligt avtal ansvarar för utgivningen. Detta avtal är uppsägbart, och det vore intressant att höra om kulturministern anser att man kan säga upp det. En annan utväg är att kulturrådet får ta över en större del och själv bli huvudman, men mot bakgrund av de forskningsstrider som förekommit i Strindbergssällskapet måste kulturrådet i så fall agera som vetenskaplig domare. Det är som jag ser det en orimlig utväg. Man kan naturligtvis avveckla projektet, och det har man också diskuterat. Man kunde ge ut en vanlig klassikerutgåva i något populärare form. Jag är ledsen att kulturministern inte har svarat på min fråga: Vilken anledning har kulturministern att tro att några åtgärder skall kunna vidtas?
Herr talman! Jag skall konkretisera vilka skäl jag har att tro att utgivningen kommer att kunna ske snabbare. Jag är medveten om att när svaren skrivs ut känner man ett visst ansvar inför riksdagen att ge inte bara ett uttalande om den personliga uppfattningen och tron utan också en faktabakgrund. Den uppfattning jag personligen har om möjligheterna baseras på min starka respekt för kulturrådets kompetens och det stöd som kulturrådet har, bl.a. genom de uttalanden jag gjort med innebörd att avsikten med projektet är att det skall ges ut böcker, inte någonting annat. Om detta kan vara ett besked i det stycket, så nöjer jag mig med det.
Herr talman! Kulturministerns egen uppfattning har varit synlig i pressen. Där har Bengt Göransson sagt att situationen är skrämmande och att den kan beskrivas med ett adjektiv som han inte ens velat uttala. Det har jag all respekt för. Men kulturrådet kan inte agera som egen myndighet i detta fall. Det är regeringen som gett kulturrådet bemyndigande att skriva avtal med Strindbergssällskapet. Kulturrådet kommer inte att säga upp detta avtal utan att först inhämta synpunkter, och jag vågar nog säga tillstånd från regeringen. Min fråga till kulturministern är konkret: Anser kulturministern att kulturrådets avtal med Strindbergssällskapet skall sägas upp för att man skall på ny basis komma till rätta med de förhållanden som råder?
Herr talman! Ingrid Sundberg förvånar mig i dag genom att visa en något byråkratisk syn på problemet. Min uppfattning är inte att avtalet skall sägas upp, utan min uppfattning är att kulturrådet med utnyttjande av det avtal som träffats skall se till att böckerna kommer ut.

Herr talman! Emmanuel Morfiadakis har frågat justitieministern om vilka åtgärder han är beredd att vidta med anledning av övertramp i närradiosändningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. För närradion gäller regler om yttrandefrihetsbrott precis som för andra massmedier. Tillstånd att sända närradio får återkallas om sammanslutningen som innehar tillstånd har sänt ett program som i en lagakraftägande dom har befunnits innefatta ett yttrandefrihetsbrott och som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten i närradio. Genom ett riksdagsbeslut så sent som i våras skärptes denna lagstiftning i så måtto att närradiomyndigheten redan innan sådan dom vunnit laga kraft får återkalla tillståndet interimistiskt . Bakgrunden till denna skärpning var erfarenheten att en företrädare för en förening som dömts för hets mot folkgrupp genom att överklaga domen till högre instanser kunde fortsätta programverksamheten och begå nya yttrandefrihetsbrott av samma art. I årets proposition om närradioverksamhet framhöll jag, med instämmande av kulturutskottet, att närradioverksamheten är av den arten att fortlöpande översyn av lagreglerna bör ske. Jag erinrade också i propositionen om det önskvärda i att närradioföreningarna på samma sätt som pressen tar ansvaret för etablerandet av etiska regler för verksamheten. Sådana regler har antagits av Sveriges närradioförbund, och en nämnd har bildats för att övervaka reglernas efterlevnad. Mot den nu anförda bakgrunden ser jag i dagsläget ingen anledning att föreslå några förändringar i regelsystemet för närradion.

Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret på min fråga. Svaret innehöll en del positiva uppgifter, och jag är nöjd med det. Orsaken till att jag ställde frågan är den anmälan som närradiokommitténs ordförande Björn Malmberg har gjort till justitiekanslern. Med sin anmälan hoppas han få rätsida på vad han betraktar som laglöshet i närradiosändningar. Vissa närradiosändningar har tyvärr utvecklats till något slags forum för medvetna och systematiska påhopp på och smutskastning av såväl enskilda politiska som grupper av invandrare. Detta fenomen har hittills begränsat sig till närradiosändningar i Malmö och Helsingfors. Enligt vissa uppgifter finns det dock en liknande trend även inom andra närradiosändningar i landet. I Malmö har Skånepartiet som bekant gått i spetsen för en mycket tråkig och allvarlig utveckling inom närradion. I demokratins och yttrandefrihetens namn försöker man bilda en opinion byggd på den tendens till rasism och främlingshat som finns hos vissa människor. Smutskastningstaktiken har smittat av sig även till andra närradioföreningar. Senast har i Radio Liberal i Malmö en politiker anklagats för att ha kört på 21 november 1985 en människa i avsikt att döda. Det var detta som föranledde den anmälan som gjorts till justitiekanslern och även min fråga till skolministern. För övrigt, herr talman, är jag imponerad över den språkkänsla som talmannen och skolministern har visat när de har uttalat mitt efternamn.

Herr talman! Olle Östrand har frågat om jag nu är beredd att medverka till att en gemensamt organiserad beredskap utanför den ordinarie tjänstgöringstiden genomförs vid helikopterbaserna i Söderhamn och Luleå. Hela sjuktransportverksamheten med helikopter har prövats ingående inom regeringskansliet. Dit hör även frågan om beredskapen i Söderhamn och Luleå. Förhandlingar har förts med bl.a. Landstingsförbundet. Landstingsförbundet har emellertid inte varit berett att medverka till en särlösning för sjuktransporter med helikopter utan ansett att frågan bör behandlas inom ramen för förhandlingarna om ersättning från sjukförsäkringen för sjuktransporter. Nya sådana förhandlingar förbereds nu inom regeringskansliet. För egen del ser jag inget hinder för att ställa försvarsmaktens resurser till förfogande om det går att lösa frågan om organisation, kostnadsfördelning osv. med Landstingsförbundet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Men jag förstår inte riktigt varför helikopterverksamheten uppe i Norrland skall göras avhängig av en överenskommelse med Landstingsförbundet om sjuktransportverksamheten. I detta fall är det ju mer fråga om att få en fungerande räddningstjänst i Norrland. I hela övriga Sverige, dvs. i hela södra Sverige, har man dygnet-runt-beredskap hela veckorna. Det gäller i Helsingfors, Visby, Ronneby och Göteborg, medan man i Norrland inte har denna dygnet-runt-beredskap. Räddningstjänstkommittén har i sitt slutbetänkande påpekat att det är mycket otillfredsställande att man i två tredjedelar av landet inte har en godtagbar räddningstjänst. Det får naturligtvis inte vara på det sättet, herr försvarsminister, att ett människoliv är mindre värt i de norra delarna av landet än i de södra delarna. Jag tycker att det är ett rättvisekrav att man inte bara skall ha en fungerande räddningstjänst söder om Dalälven, utan man skall ha en fungerande räddningstjänst i hela landet. Detta handlar om en kostnad i storleksordningen 700 000 kr. per år. Jag tycker att det skulle vara väl använda pengar för en fungerande räddningstjänst i de norra delarna av Sverige. Det finns många exempel på olyckor som skulle ha kunnat åtgärdas snabbare om man hade haft en fungerande räddningstjänst i detta område. — Prot. 1985/86:33 Det är alltså inte fråga om sjuktransporter, utan det är fråga om att få en 21 november 1985

Herr talman! Björn Molin har ställt en fråga till mig rörande den parlamentariska nämnden för vapenexportfrågor. Informationen och samrådet i den parlamentariska nämnden handhas och samordnas av krigsmaterielinspektören. När det gäller de fall som Björn Molin åberopar i sin fråga har jag inhämtat att krigsmaterielinspektören vid många olika tillfällen har informerat nämnden om behandlingen av de ifrågavarande fallen. Björn Molin hävdar i sin fråga att inga ytterligare åtgärder har föreslagits för att säkerställa att utförseln av krigsmateriel från Sverige sker enligt gällande riktlinjer. Frågeställaren är på denna punkt otillräckligt informerad. Jag har vid flera tillfällen här i riksdagen informerat om de åtgärder för förstärkt kontroll som vidtagits för att säkerställa att utförseln av krigsmateriel från Sverige sker enligt gällande riktlinjer, bl.a. i samband med frågesvar den 10 oktober och interpellationssvar den 25 oktober.

Herr talman! Jag skall inte nu föra en stor debatt om den svenska krigsmaterielexporten — den får vi anledning att återkomma till, bl.a. i samband med att konstitutionsutskottet granskar hur regeringen har handlagt dessa frågor. Min fråga gäller den parlamentariska nämnd som nyligen har inrättats för att överta en del av utrikesnämndens uppgifter när det gäller samrådet i krigsmaterielexportfrågorna. Jag är mycket förvånad över det svar statsrådet Hellström har lämnat. Det nämns att han har inhämtat av krigsmaterielinspektören att nämnden har informerats. Vad är detta för ett svar? Vet statsrådet inte om detta har ägt rum? Här skyller man på krigsmaterielinspektören! Jag vill upprepa min fråga: Har nämnden sammanträtt med den här frågan på dagordningen? Det måste man väl ändå kunna ge riksdagen ett svar på! Bakgrunden är att det framkom misstankar om att svenska vapen utförts till otillåtna länder genom att de gick via länder som är tillåtna och att detta skett trots att dessa länder fyllt i slutförbrukarintyg. När dessa misstankar uppstått bestämde sig regeringen för att avbryta behandlingen av ansökningar om krigsmaterielexport till de länderna. Det var en förståelig åtgärd. Mycket mindre förståeligt är att regeringen därefter återupptagit behandlingen av de ansökningarna, med motivet att utredningen om misstankarna tar för lång tid, bl.a. därför att misstankar finns om att den här verksamheten 69 har fortsatt långt efter det att misstankarna först blev kända. Det är detta jag har tagit upp i min fråga. Jag måste säga att jag tycker att det är en onödig oförskämdhet av statsrådet Hellström att i stället för att lämna ett rakt svar på min fråga säga att frågeställaren är otillräckligt informerad.
Herr talman! Några sakuppgifter. Det är krigsmaterielinspektören, inte jag, som leder sammanträdena i nämnden. Jag är inte ledamot av nämnden; det är heller inte Björn Molin. Jag säger i svaret att krigsmaterielinspektören har informerat mig om att de här frågorna har tagits upp vid många tillfällen. Om Björn Molin vill få information om hur folkpartiets representant har uppfattat den information som lämnats och det samråd som skett i nämnden skulle jag föreslå att Björn Molin tar kontakt med folkpartiets representant i nämnden. Eftersom nämnden arbetar under sekretess är jag självfallet förhindrad att i riksdagen lämna upplysningar om vad olika ledamöter kan ha framfört i nämnden. Vill Björn Molin ha en uppfattning om huruvida folkpartiets egen representant varit till freds eller inte med den information som lämnats och det samråd som förevarit i nämnden föreslår jag att Björn Molin tar kontakt med folkpartiets representant i nämnden. När det gäller den andra frågan är det ju så att regeringen har i de olika fall där det kunnat finnas ——
Herr talman! Man undrar ibland om det är så att nästan alla här i landet vet mer än det ansvariga statsrådet när det gäller de här krigsmaterielexportfrågorna. När man nu har inrättat nämnden i fråga med uppgift att utgöra ett organ för samråd mellan regeringen och de demokratiska partierna i riksdagen får jag verkligen hoppas att man har hittat en praxis som innebär att statsrådet Hellström åtminstone får kännedom om vad som händer i nämnden. Annars måste jag säga att det är en utomordentligt egendomlig praxis. Jag kan inte dra någon annan slutsats än det vi anförde när vi kritiserade inrättandet av nämnden: Denna nämnd är en kuliss och har inrättats för att lugna den opinion som i dag är djupt oroad över den expanderande krigsmaterielexporten.
Herr talman! Jag vill inte vara onödigt polemisk, man jag får ändå vädja till Björn Molin att läsa innantill i svaret, där det står — det redovisade jag också inför Björn Molin — att nämnden har behandlat de här frågorna. Sedan är det en annan sak att nämnden — det har riksdagen beslutat om — skall arbeta under sekretess. Jag kan självfallet inte här gå in på vad olika ledamöter i nämnden har ansett. Men jag upprepar mitt förslag till Björn Molin: Ta kontakt med folkpartiets representant i nämnden, om Björn Molin önskar information om huruvida vederbörande anser att behandlingen är tillfredsställande eller att nämndens arbete är kulissartat.
Herr talman! Vi skall ju inte använda riksdagens frågestund till samtal inom partierna. Riksdagens frågestund är till för att regeringens medlemmar skall ge riksdagen information.
Enligt tidningsuppgifter finns det misstankar om brott mot de svenska reglerna för krigsmaterielexport när det gäller flera länder. Utifrån svensk säkerhetspolitik är det mycket viktigt att våra restriktiva regler på detta område följs.
Min fråga gällde om statsrådet Hellström från den parlamentariska nämnden har fått några råd när det gäller besluten att först avbryta och sedan återuppta behandlingen av ansökningar om krigsmaterielexport till länder som har lämnat felaktiga slutförbrukarintyg. På det har inte jag fått något svar, utan jag konstaterar att statsrådet Hellström försöker skjuta över ansvaret på krigsmaterielinspektören.
Det måste betraktas som mycket allvarligt om ett land som undertecknat ett slutförbrukarintyg ändå exporterar svensk krigsmateriel vidare. Om ett land bevisligen har brutit mot slutförbrukarintyget, vilka skäl skall då föreligga för att dispens från det svenska förbudet mot krigsmaterielexport åter skall medges för landet i fråga?
Jag tycker att det svar som statsrådet här har lämnat är djupt otillfredsställande.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig vilka skäl som skall föreligga för att dispens från det svenska förbudet mot krigsmaterielexport åter skall medges för export till ett land som bevisligen brutit mot slutförbrukarintyget. Jag instämmer med frågeställaren att det är mycket viktigt att våra restriktiva regler på detta område följs. Det är också av detta skäl som utformningen av slutförbrukarintyget de senaste åren har skärpts och användningen vidgats till flera områden. Intyget om att den köpta materielen endast skall användas för mottagarlandets försvarsstyrkor och inte vidareexporteras utfärdas av statlig myndighet eller av staten auktoriserad vapenimportör i köparlandet. Skulle ett åsidosättande inträffa, förutsätter vi att vi i första hand tillsammans med det berörda landets regering skall kunna diskutera anledningen härtill, i vilket led som överträdelsen skett och på vilket sätt ett upprepande skall kunna förhindras. Vid bedömningen av varje enskilt exportärende gäller vidare den generella regeln att de förhållanden som råder vid tidpunkten för prövningen av exportansökningen avgör om en ansökan tillstyrks eller avslås.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag anser det viktigt att vi har egen krigsmaterielindustri, av försvarspolitiska skäl och för att inte tvingas bli beroende av utländska leverantörer. En hög självförsörjningsgrad stärker trovärdigheten i vår politik att försvara vårt oberoende vid kris och krig. Svensk vapenexport behövs för att behålla en inhemsk vapenindustri, och det måste vara acceptabelt att vi exporterar vapen till länder som är lika fredliga som Sverige och som önskar köpa vapen med samma defensiva syfte som vårt eget försvar har. Mycket allvarligt ser jag dock, precis som statsrådet, på att vapen kan hamna utanför mottagarlandets gränser. Det är oklart, tycker jag, vilka riktlinjer som vårt land kommer att följa och vilka påföljder det blir om ett mottagarland bryter mot slutförbrukningsavtalet. Enligt min mening behövs mer skärpta krav. Det är litet svårt att diskutera anledningar till överträdelser, för anledningar skall inte behöva uppkomma. Därför vill jag fråga: Vill statsrådet verka för principen att det blir mer kännbart att bryta mot slutförbrukningsintyget? Och äventyrar vi inte vår trovärdighet som alliansfri och fredssträvande nation, om vi inte före undertecknandet klargör vad brott mot avtalet innebär? Är det inte också en viktig policyfråga hur övriga länder skall uppfatta våra handlingslinjer vid brott mot detta avtal?
Herr talman! Jag delar de värderingar som fru Irhammar tagit fram i sitt inlägg. Det är också mot den bakgrunden som man sedan 1982 har skärpt utformningen av slutförbrukningsintygen och betonat den utomordentliga vikt man fäster vid dem. Dessutom pågår nu inom utrikesdepartementet ett arbete med att ytterligare förstärka kontrollen av krigsmaterielexporten. Det görs mot bakgrund av de misstankar som har riktats mot företaget Bofors. I det fallet pågår en polisutredning som regeringen ser mycket allvarligt på. Arbetet med att ytterligare förstärka kontrollen — alltså utöver den förstärkning som har skett — fortsätter under tiden som polisutredningen pågår, som kan bli närmare ett år. Jag tror att det arbetet skall kunna leda fram till det mål som fru Irhammar och jag tydligen är överens om.
Herr talman! Jag tackar för den kompletterande information som jag fick och som jag tycker var värdefull. Jag noterar med tillfredsställelse att min fråga är berättigad och att statsrådet delar min uppfattning om hur allvarligt ämnet är.

Herr talman! Mot bakgrund av uppgifter om att Jugoslavien avkrävts slutförbrukningsintyg vid köp av sprängämnen från Nobel Kemi har Maria Leissner frågat om regeringen misstänkte att det fanns risk för vidareexport eller om Jugoslavien av annan anledning behövde underteckna ett slutförbrukningsintyg. Det är riktigt som Maria Leissner framhåller i motiveringen till frågan, att köpare i princip inte avkrävts slutförbrukningsintyg vid köp av krutoch — Prot. 1985/86:33 sprängämnen. Anledningen är bl.a. att denna materiel till mycket stor del 21 november 1985 utgör komponenter till mera komplexa slutprodukter vilka som sådana blir. — HÅ underkastade det berörda landets egna exportbestämmelser. I den proposi 2 tion som följde efter den senaste krigsmaterielexportutredsprängämnen till ningen sägs att en slutförbrukningsdeklaration regelmässigt skall avkrävas Jugoslavien samtliga köpare vid all försäljning av krigsmateriel i form av vapensystem, ammunition och reservdelar och licenser. Krutoch sprängämnen är således inte medtagna. Riksdagen godkände regeringens förslag. Som ett led i den förstärkta kontrollen av krigsmaterielexport från Bofors som jag tidigare redovisat här i riksdagen kan numera förekomma att slutförbrukningsintyg också används på krutoch sprängämnesområdet. Detta har dock inget samband med den försäljning som skulle ha skett i november 1984 och som frågeställaren utgår från. Det ingår i stället som ett led i det nu pågående arbetet i utrikesdepartementet med att gå igenom formerna för kontrollen av export av krutoch sprängämnen i syfte att utöka denna kontroll. Avsikten är att också på krutoch sprängämnesområdet finna fungerande system för slutförbrukningsintyg, även om detta alltså inte har varit avsett i de tidigare riksdagsbesluten.

Herr talman! Jag tackar Mats Hellström för svaret. Jag tycker det är positivt att Mats Hellström betonar den förstärkta kontrollen av vapenexporten och att det nu verkar som om man även när det gäller sprängämnen kommer att fundera på ett slutförbrukningsintyg rent generellt. Men det finns många oklarheter när det gäller regeringens beslut i frågor om vapenexport och inte minst i detta ärende. För några år sedan skärptes kraven på mottagarländer för svensk krigsmateriel. Detta initierades av dåvarande folkpartistiska statsrådet Björn Molin. Slutförbrukningsintyg började då krävas i större omfattning än tidigare. Trots detta har export av sprängämnen undantagits från de svenska kraven på slutförbrukningsintyg. Det är intressant att notera att undantag från denna praxis gjordes först i och med krutleveransen till Jugoslavien, då ganska uppenbart i samband med att misstankar kom fram om vidareexport av sprängämnen från både Västtyskland och Österrike. Det är särskilt anmärkningsvärt att man gav tillstånd till export till Jugoslavien av sprängämnen, när regeringen självfallet har känt till att vidareexport från Jugoslavien av krigsmateriel har skett vid fyra tillfällen tidigare, varav åtminstone tre gäller svensk krigsmateriel. Dessutom har det en gång förekommit försök till vidareexport som dock stoppats. Med hänsyn till dessa misstankar borde regeringen kanske ha funderat litet extra på tillstånd till Jugoslavien. Jag skulle vilja fråga Mats Hellström om man vid beslutet om tillstånd för denna affär i diskussionen över huvud taget berörde Jugoslaviens tidigare vidareexport av krigsmateriel till tredje land.
Herr talman! Som Maria Leissner sade var det folkpartiledamoten Björn Molin som signerade den proposition som behandlade krigsmaterielexporten och slutanvändningsintyg, men undantog krutoch sprängämnen. Vi var då helt överens i riksdagen att det inte skulle vara slutförbrukningsintyg i sådana fall. Under utredningstiden har jag funnit att det ändå finns skäl att undersöka om vi skall ha slutförbrukningsintyg också för krutoch sprängämnen, och det är min avsikt att föreslå detta. Det är under utredningstiden som det kan ha förekommit fall av slutförbrukningsintyg. Men Maria Leissners fråga måste utgå från ett missförstånd i en tidningsuppgift. Krigsmaterielinspektören krävde inte slutförbrukningsintyg i samband med leveransen i november 1984. Det var inga sådana överväganden då. Det är i samband med regeringens skärpta kontroll på grund av utredning om misstankar om brott som vi nu också försöker få in ett fullständigt slutförbrukningsintyg också för sprängämnen.
Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga om huruvida regeringen berörde misstankarna och de fall där det finns belägg för Jugoslaviens tidigare vidareexport av krigsmateriel, när man diskuterade frågan i regeringen. Jag skulle vilja ha svar på frågan: Var detta uppe till diskussion när man gav tillstånd för export av sprängämnen till Jugoslavien?
Herr talman! Som jag sade var det inte någon sådan diskussion om slutförbrukningsintyg från Jugoslavien november 1984, utan det hela var ett led i den vanliga vapenexporten till Jugoslavien. Där har misstankar anmälts till polisen, och en polisutredning pågår. Regeringen har under utredningstiden ansträngt sig för att minimera risk för smuggling genom att ställa speciella krav under transporten och genom en specialkontrollapparat på Bofors. Där involveras även Jugoslavien.
Herr talman! Det här kan jag inte förstå, för enligt de uppgifter som jag har avkrävdes faktiskt slutförbrukningsintyg. Mina uppgifter härrör från krigsmaterielinspektionen. Jag skulle dock vilja säga att det är ganska anmärkningsvärt att man så lättsinnigt tillåter export av krigsmateriel till Jugoslavien, som är ett land som vid upprepade tillfällen gjort sig skyldigt till vidareexport av krigsmateriel från Sverige och andra länder. Detta kan inte ligga i linje med Sveriges officiella syn på hur vapenexport skall gå till. Man kan inte göra annat än konstatera att regeringens hantering av vapenexportärenden, i synnerhet när det gäller Jugoslavien, har varit i bästa fall slarvig och lättsinnig och i sämsta fall medvetet i strid med vapenexportla gens syfte.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har — med utgångspunkt i ett citat i tidningen Arbetet — frågat mig om citatet är en korrekt beskrivning av bakgrunden till en tillfällig omplacering av 15 polismän i Malmö för asylutredningsverksamhet. Jag har vid riksdagens frågestund den 7 november besvarat en fråga av Sten Andersson om polisverksamheten i Malmö. Jag framhöll då att bakgrunden till polismyndighetens beslut om en mindre, tillfällig omfördelning av personal till s.k. asylutredningar är de oacceptabelt långa handläggningstiderna för sådana utredningar. Dessa tider överstiger nämligen för närvarande väsentligt en månad, som enligt statsmakternas uttalande bör gälla som riktlinje för handläggning av dessa ärenden. Jag sade då också, och jag framhåller det än en gång, att beslutet om omfördelning av personal i Malmö till asylutredningar har fattats av polismyndigheten i Malmö. Samtidigt är det riktigt att den stora balansen av asylutredningar och vilka åtgärder som kan vidtas för att klara av situationen har diskuterats mellan företrädare för departementet, rikspolisstyrelsen och de största polismyndigheterna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. fr.o.m. den 4 november 1985 kommer 15 polismän i Malmö under två månader att omplaceras för att man skall kunna förkorta väntetiderna för asylsökande flyktingar när det gäller besked om uppehållstillstånd.
fr.o.m. den 4 november 1985 kommer 15 poliser i Malmö, under två månader, att omplaceras i syfte att förkorta de långa väntetiderna för asylsökande flyktingar som avvaktar besked om de får uppehållstillstånd i Sverige eller ej.
Bakgrunden till att jag följer upp den här frågan, som diskuterades den 7 november, är att statsrådet den gången med bestämdhet påstod att åtgärden var vidtagen av Malmöpolisen. Jag frågade honom två gånger, och han upprepade svaret. Nu tar han ett steg tillbaka i svaret och säger att frågan diskuterats mellan företrädare för departementet och Malmöpolisen.
Enligt snabbprotokollet från riksdagsdebatten den 7 november 1985 säger statsrådet Sten Wickbom att ovan nämnda beslut lokalt fattats av Malmöpolisen.
Det citat som jag tog ur tidningen Arbetet, och som jag kontrollerat med polismästaren i Malmö, är korrekt. Där säger polismästaren bl.a. att det är n ”viljeförklaring från regeringen som vi måste ställa upp på. Det känns tungt, det gör det.
”Han vill inte kalla justitieministerns framställan till polisdistrikten en order. — Säg hellre en allvarligt menad viljeförklaring från regeringen som vi måste ställa upp på. Det känns tungt, det gör det. Och många här i huset tycker inte det är särskilt lustigt.” Detta citat har hämtats från tidningen Arbetet för den 1 november 1985 och är uttalat av polismästaren i Malmö.
Och många här i huset tycker inte det är särskilt lustigt.” Jag kan förstå att det uppfattas som en impopulär åtgärd, med tanke på de stora problem vi har i dag med brottsligheten i Malmö, att behöva omplacera 15 poliser under två månader. Jag tycker ändå att det hade hedrat statsrådet om han kunde ha erkänt att detta gjordes på hans initiativ.
I samma artikel talas det också om tvångskommenderingar från justitieministern personligen till polismästarna i Malmö, Göteborg och Helsingfors.
Jag tycker att det är fel att ensidigt skylla detta på polisen i Malmö. Jag hoppas att statsrådet vågar erkänna att det är till följd av hans agerande som vi har den situation som vi har nu.
Anser statsrådet att ovan nämnda citat från tidningen Arbetet är en korrekt beskrivning av bakgrunden till den tillfälliga omplaceringen av 15 polismän i Malmö?

Herr talman! Margareta Andrén har frågat mig om regeringen har för avsikt att föreslå riksdagen att ändra vapenlagen så att de nya s.k. elchockpistolerna faller under denna lag. Bakgrunden är en skrivelse från rikspolisstyrelsen. Där diskuteras om vapenlagen redan är tillämplig på de här apparaterna. Skäl kan anföras för en sådan tolkning. Styrelsen har dock framhållit att den saken kan vara föremål för olika bedömningar och begärt att regeringen, om den finner att vapenlagen inte är tillämplig, överväger lagstiftning. Rikspolisstyrelsens skrivelse remissbehandlas för närvarande. Självfallet skall jag inte här föregripa ärendets behandling. Denna behandling hindrar naturligtvis inte att frågan i ett enskilt fall kan komma under behöriga domstolars prövning. Regeringen följer utvecklingen noga. Så snart beredningen — med bibehållna anspråk på noggrannhet — är avslutad, skall vi vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. I pressen kunde vi för några dagar sedan läsa om ett nytt vapen — den s.k. elchockpistolen. Vapnet fungerar vid direktkontakt med offret, som då hamnar i kramptillstånd. Detta kan vara från 20 sekunder ända upp till 15 minuter. Spänningen är så hög som 45 000 volt, även om strömstyrkan är relativt låg. Offret har naturligtvis i en sådan situation inte en chans att förhindra ett rån eller ett överfall. Frågan har blivit aktuell då en firma nu annonserat i en tidning om vapnet. Annonsen vänder sig främst till väktare, poliser, taxichaufförer och andra som i sitt yrke kan utsättas för våld. Men risken är stor att postorderfirmor kommer att annonsera ut de här vapnen. Följden kan då bli att de som skulle skydda sig mot rånare och andra våldsverkare i stället själva kan bli utsatta för våld med elchockpistol. Det är nämligen lätt att använda vapnet, då det ser ut som en liten fjärrkontroll till en TV. Rikspolisstyrelsen är oroad över att det här vapnet kommer ut i marknaden. Som vi hörde skrev rikspolisstyrelsen redan i september till regeringen och bad att få vapnet stoppat, men har tydligen ännu inte fått något svar. Herr talman! Jag är inte helt nöjd med det svar som jag har fått av statsrådet. Visserligen är det bra att regeringen nu följer utvecklingen, men jag vill fråga statsrådet: Det är väl inte så att man väntar så länge att olyckor med det här vapnet hinner hända?

Herr talman! Pär Granstedt har frågat finansministern om det är i enlighet med regeringens avsikter att kommuner med svag ekonomi skall tvingas öka sin kortfristiga upplåning för att göra tvångsmässiga insättningar i riksbanken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den höga likviditeten i ekonomin är fortfarande ett problem. Mot den bakgrunden beslöt riksdagen enligt förslag i kompletteringspropositionen att en del av den generellt mycket stora likviditet som finns uppbyggd i näringslivet och i kommunerna skulle bindas på konton i riksbanken. För kommunernas del skall inbetalningen göras senast den 31 januari 1986. Indragningen är ett led i åtgärderna att begränsa konsumtionsökningen inom den kommunala sektorn. Flertalet kommuner och landstingskommuner har en mycket god ekonomi. Detta gäller dock inte alla, vilket regeringen är väl medveten om. Regeringen beslöt därför i september 1985 att återbetala medel som tidigare satts in på likviditetskonto till vissa kommuner med svag likviditet. Enligt beslutet får 48 kommuner och 2 landstingskommuner den 15 januari 1986 tillbaka mellan 25 och 100 26 av sina insatta medel. Procentsatsen i det enskilda fallet beror på resp. kommuns likviditet enligt 1984 års bokslut. Särskilda åtgärder har således vidtagits för att lindra effekten av likviditetsindragningen för de kommuner och landstingskommuner som har en ansträngd finansiell situation. I detta sammanhang bör också erinras om att regeringen i september 1985 beviljade extra skatteutjämningsbidrag för år 1986 med ca 130 milj.kr. till nära 50 kommuner och landstingskommuner som bedömdes ha ekonomiska svårigheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, även om jag kanske får säga att svaret var varken särskilt upplysande eller särskilt upplyftande. Beträffande själva grundfrågeställningen — om det verkligen är i enlighet med regeringens intentioner att kommuner med svag ekonomi skall tvingas öka sin kortfristiga upplåning för att göra tvångsmässiga insättningar i riksbanken — fick jag över huvud taget inget svar. Och försöken att peka på de lindringar som görs för sådana kommuner gör en inte heller särskilt mycket klokare. Det kan ju vara rimligt — om man nu anser att det finns en överlikviditet i samhället, och det gör det säkert — att låta dem som har stor likviditet avstå från en del av den. Men närt.ex. en kommun — min hemkommun Södertälje är en sådan — måste låna redan för sin likviditet blir situationen helt orimlig. Då hänvisar statsrådet till den återbetalning som har skett i förtid av tidigare indragning. Men den lindrar ju inte konsekvensen av den nya indragningen utan bara konsekvensen av den gamla. Därför kvarstår frågan. Till sist hänvisar statsrådet till att det har betalats ut extra skatteutjämningsbidrag. Det är ett bra exempel på rundgång: först tar staten in pengar i form av tvångsmässiga indragningar, och sedan — om jag skall tolka det som ett löfte — tänker staten betala tillbaka pengarna i form av extra skatteutjämningsbidrag. Min fråga kvarstår: Tycker man i regeringen att det är rimligt att kommuner skall behöva ta likviditetslån för att klara konsekvenserna av den här tvångsmässiga indragningen? Kommer regeringen att göra någonting för de kommuner som drabbas på ett alldeles orimligt sätt av den här indragningen?
Herr talman! Om vi betalar ut den likviditet som redan finns inbetald lindrar det en kommuns likviditetssvårigheter, och därmed har kommunen också lättare att tåla att betala in den nya likviditeten. Men beslutet som sådant — som gäller den inbetalning som skall ske nu inpå nyåret — är generellt och omfattar alla kommuner. Vi har tagit särskild hänsyn till en del kommuner när det gäller det extra skatteutjämningsbidraget på det sättet att de som har svårigheter kan få en ersättning som också täcker räntan för inbetalningen, och därmed blir det inte heller någon större belastning på en kommun, om man tar ett lån som kan behövas för att klara sin låga likviditet. Jag tror att det är riktigt att inte bortse från att en kommun kan ändra sin likviditet för att påverka statens ställningstagande till om man skall betala in likviditeten. Det är därför vi har generella regler.
Herr talman! Beträffande återbetalningen var det t.ex. i fallet Södertälje på detta sätt: För att klara den tidigare likviditetsindragningen tvingades Södertälje att ta ett likviditetslån. Konsekvenserna av en återbetalning är att vi kan avveckla likviditetslånen tidigare än vad vi annars hade kunnat göra. Men den innebär alltså ingen som helst lindring i förhållande till den nya likviditetsindragning som sker. Det är klart att om vi hade drabbats av bägge dessa effekter fullt ut hade det varit ännu värre, men det är ju en klen tröst. Sedan vet jag inte hur jag skall tolka det sista statsrådet säger — hänvisningen till skatteutjämningsbidraget. Vågar jag tolka det så, att kommuner i Södertäljes situation kan påräkna att staten täcker räntekostnaderna för likviditetsindragningen genom extra skatteutjämningsbidrag? I så fall är det naturligtvis ett positivt resultat av den här debatten.
Herr talman! Pär Granstedt skall inte tolka in mer än vad jag säger. Vad jag påpekade var att bl.a. Södertälje fick ett extra skatteutjämningsbidrag på 2 milj.kr. under 1984 som täckte den ränteförlust som uppkom genom att Södertälje haft likviditetsinbetalningar för 1985. Dessutom har just Södertälje fått tillbaka den likviditetsinbetalning som man betalat in förut i första omgången. Därmed kan man säga att Södertälje inte drabbats i vidare mån.
Herr talman! Även om Södertälje och kommuner i liknande situationer har fått extra skatteutjämningsbidrag, hindrar inte det att det alltid är en belastning totalt för kommunen att behöva öka sin kortfristiga upplåning. Problemet kvarstår alltså. Det är dessutom en egendomlig hantering att först suga in pengar från kommunerna som framtvingar upplåning och sedan kompensera detta bidragsvägen. En dispens för kommuner som uppenbarligen inte har någon överlikviditet hade naturligtvis varit ett bättre alternativ. Statsrådet vågade inte ge några löften. Men det starka hänvisandet till det extra skatteutjämningsbidraget måste väl ändå tolkas som att kommuner som befinner sig i Södertäljes situation kommer att kompenseras den vägen. Det är i så fall positivt.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat finansministern om han vill medverka till att en anställd inte skall betala höga avgifter för att få reda på hur mycket han eller hon har kvar av sin lön på ett lönekonto. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Eftersom Hans Petersson i sin fråga nämnt PK-banken, utgår jag i mitt svar från den praxis som den banken tillämpar i fråga om information till kontohavarna och avgifter. Varje kontohavare får utan avgift månatligen sig tillsänt ett kontoutdrag där samtliga transaktioner under den senaste månaden är redovisade. Vidare får man som regel ett besked om behållningen på kontot vid uttag i bankomat. Om man därutöver vill ha besked om behållningen på sitt konto tar banken ut en avgift på 5 kr. eller, om beskedet ges via bankomat, 2 kr. fr.o.m. nu i december. Enligt min mening bör en kontohavare som regel kunna hålla reda på behållningen på sitt konto med hjälp av de uppgifter han utan avgift får i kontoutdrag och i samband med uttag. Vill han ha ytterligare uppgifter om sitt konto tycker jag inte man kan rikta några principiella invändningar mot att kontohavaren får ersätta banken för kostnaderna för denna tjänst för att undvika att bankens andra kunder, t.ex. låntagarna, får bära kostnaderna. Jag vill tillägga att det naturligtvis är angeläget att avgifterna hålls på en rimlig nivå. Den ordningen tillämpas också generellt, enligt en överenskommelse mellan bankinspektionen och bankerna, att varje ny avgift eller höjning anmäls till inspektionen. Om inspektionen anser att en ny avgift eller höjning bör diskuteras närmare, kan inspektionen begära en kalkyl från banken för att bedöma om avgiften är motiverad från kostnadssynpunkt. På det sättet har man från samhällets sida en kontroll över avgiftsnivån. Av det jag nu har sagt följer att jag inte är beredd att vidta särskilda åtgärder för att avskaffa de avgifter som Hans Petersson avser.
Herr talman! Jag tackar löneministern för svaret. Det är litet stötande att man skall behöva betala för att få reda på hur mycket man har kvar av sin lön. Bankerna gör ju vad de kan för att fånga in kunderna och behålla pengarna i bankens kassa. Det är en stor fördel för bankerna att de får disponera löntagarnas lönemedel under en lång tid. Löntagarna gör ju som regel inte av med pengarna de första dagarna i månaden, utan det finns litet kvar till slutet av månaden. Detta måste betyda väldigt mycket för bankerna. Jag tycker att de skulle kunna ge service utan att ta betalt för detta till de människor som faktiskt låter banken låna deras pengar under månaden. Jag tror att det för många människor är stötande att bankerna har serviceavgifter. Att banken tar betalt för att tala om hur mycket som finns kvar på kontot strider mot människors uppfattning om vad som är rätt och riktigt. Det är inte bara på grund av att löntagarna slarvar med sina anteckningar som det kan finnas behov av en kontouppgift. Det kan vara krångel i bankomater eller föreligga osäkerhet om huruvida pengar har tagits ut via checker som tidigare har skrivits ut. Man kan ha behov av att få reda på vad som har hänt på kontot. Löneministern hänvisar till att kostnaderna för bankernas tjänster inte får lastas över på andra kunder, t.ex. låntagarna. Men det finns också en tredje möjlighet: någon tusendels promille av bankens vinst skulle kunna användas för att banken skall ge denna service till de människor som låter sina lönemedel stå inne på banken. Jag förstår att ministern, som han säger i svaret, inte tänker göra någonting. Men jag tycker att systemet med serviceavgifter är felaktigt och att bankerna borde avveckla det. Det tar inte många sekunder att på den datoriserade anläggningen slå in lönekontots siffror och få besked om hur mycket pengar som finns kvar på kontot.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig vilken rättsgrund en namngiven person skall åberopa inför svensk domstol för att — som det heter i interpellationen — gå fri från effekterna av en kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet, så att talan vid domstolen blir ett effektivt rättsmedel. Frågan ställs mot bakgrund av ett beslut som regeringen nyligen meddelade med anledning av att samma person hade begärt att regeringen skulle avgöra ett antal tvistefrågor mellan å ena sidan denna person och å andra sidan partiet och personens fackliga organisation. I beslutet hänvisade regeringen till en bestämmelse i regeringsformen om att rättstvister mellan enskilda inte utan stöd i lag får avgöras av någon annan myndighet än domstol. Eftersom sådant lagstöd saknas, tog regeringen inte upp saken till prövning. Det är en grundläggande regel i vår författning att de politiska organen inte skall ingripa i domstolarnas rättstillämpning i enskilda fall. Det finns därför ett antal bestämmelser i regeringsformen som har till syfte att värna om domstolarnas självständighet. Till dessa bestämmelser hör den som regeringen hänvisade till i sitt beslut. I enlighet med principen om domstolarnas självständighet har jag den allmänna uppfattningen att regeringen eller dess ledamöter inte bör uttala sig om hur rättstvister mellan enskilda personer eller organisationer skall avgöras i det enskilda fallet. Enligt min mening bör det inte heller komma i fråga att någon företrädare för regeringen anger hur en enskild part i en tvist bör lägga upp sin talan vid domstol. Det skulle också stå i direkt strid mot regeringsformen, om jag uttalar mig i en fråga av detta slag i ett interpellationssvar.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Låt mig först säga att jag vet att det i 11 kap. 3 § regeringsformen står att rättstvister mellan enskilda inte utan stöd av lag kan avgöras av annan än domstol. Av det kan man dra slutsatsen att regeringen inte kan avgöra ett ärende om kollektivanslutning. Sten Wickbom vet att jag vet det. Det var faktiskt inte regeringsformen som jag frågade om. Tvärtom, det var vanlig civillag som jag frågade om. Jag ville helt enkelt ha hjälp av landets justitieminister för att själv kunna hjälpa en, som justitieministern säger, namngiven person men faktiskt också alla andra — ett helt kollektiv som drabbats av precis samma öde — att finna någon rättsgrund för att slippa olika följder av kollektivanslutning. Det svar som jag fått har närmast karaktären av en statshemlighet. Kommunalarbetareförbundet, som personen i fråga tillhör och vill tillhöra eftersom det är bra att tillhöra en fackförening, anser och socialdemokratiska partiet anser att personen i fråga därmed också tillhör socialdemokratiska partiet. Personen i fråga delar inte partiets åsikter och anser själv att hon inte tillhör partiet, eftersom hon aldrig har begärt att få bli medlem. Ändå måste hon betala pengar till partiet, och det vill hon inte heller. Så kort och enkelt kan man beskriva ett till synes olösligt problem. Det vore väldigt bra om jag fick ett enkelt besked om lösningen. Nu kryper justitieministern bakom en omdebatterad regel, som skyddat så många statsråd, och talar bara om att han inte vill tala om det enskilda fallet. Det har han alldeles rätt i att göra. Men, nu har regeringen redan uttalat sig i det här enskilda fallet. Det är inte regeringsbeslutet som sådant jag vänder mig emot. Nu har vi, herr talman, två möjligheter. Den ena är att jag väcker en ny interpellation i dag och skriver så här. ”Enligt ett regeringsbeslut kan frågor om kollektivanslutning av fackföreningsmedlemmar till det socialdemokratiska partiet avgöras av domstol. En talan vid domstol kräver stämning. Vilken rättsgrund bör en kärande åberopa i stämningsansökan?” Den andra möjligheten är att justitieministern i dag svarar på den frågan. Justitieministern behöver då inte hjälpa mig eller någon kärande eller hjälpa någon domstol med domslutet. Men jag och alla fackföreningsmedlemmar som har blivit tvångsanslutna till det socialdemokratiska partiet — och det är hundratusentals — behöver faktiskt hjälp med stämningsansökan. Vilken lag skall åberopas? Det finns inget stöd i lag för regeringen att ta upp sådana här ärenden, och det är rätt, men var i Sveriges rikes lag skall man hitta den paragraf som domstolarna skall tillämpa? Justitieministern talar nu bara om hinder för regeringen att göra något och hänvisar till domstolar. Det finns, herr talman, en bestämmelse i Europakonventionen om föreningsfrihet. Den skyddar också den negativa föreningsfriheten, men den har ingen motsvarighet i svensk rätt, och därför kan den inte åberopas här. Regeringsformen i Sverige skyddar enskilda mot frihetskränkningar från det allmänna, men det har ju inte gått så långt att vi kan kalla fackföreningar eller det socialdemokratiska partiet för ”det allmänna”. Herr talman! Det är ödsligare än vanligt i plenisalen i dag, men det svar som jag gärna vill ha är ändå viktigt för hundratusentals LO-medlemmar i Sverige.
Herr talman! Min och regeringens syn på kollektivanslutningen har jag redovisat vid ett flertal tillfällen här i kammaren. Den synen grundar sig naturligtvis på uppfattningen att ett beslut om kollektivanslutning är lagligt. Om nu den här frågan skall prövas i domstol, är det verkligen inte min sak att påverka domstolens bedömning och ännu mindre att lämna råd till parterna hur de skall lägga upp sin talan.
Herr talman! Justitieministern håller med envishet fast vid det han har sagt förut. Där är vi ense, men vad jag säger är inte att justitieministern skall skriva stämningsansökan eller domen. Jag vill bara, eftersom regeringen har hänvisat till att man kan föra talan vid domstol, veta vilket ställe i Sveriges rikes lag som kan åberopas som grund för talan i ett sådant mål. Anser justitieministern att man kunde åberopa 13:2 i rättegångsbalken? Jag skall läsa upp den paragrafen, eftersom det inte är så lätt att komma ihåg exakt vad där står: Det är mycket lätt för justitieministern att svara ja eller nej på denna fråga.

Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat statsrådet Bengt Lindqvist vilka åtgärder han ämnar vidta för att underlätta för handikappade att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Ingrid Hemmingsson tar upp förtidspensioneringen av unga handikappade och framhåller att deras möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden måste förbättras. I januari månad i år hade ca 14 000 ungdomar mellan 16 och 29 år sjukbidrag eller förtidspension, enligt riksförsäkringsverkets statistik. Detta är en beklagligt hög siffra, men statistiken visar dess bättre att antalet förtidspensionerade ungdomar har sjunkit under en följd av år. Detsamma gäller om man ser till andelen förtidspensionerade i dessa åldersgrupper. Den här positiva utvecklingen måste fortsätta. Det är ytterst angeläget att samhället på alla sätt söker hindra att unga människor förtidspensioneras innan möjligheterna till rehabilitering har prövats tillräckligt. Om handikappades möjligheter att få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden skall kunna förbättras, behövs insatser över ett brett fält. Det är regeringens avsikt att gå vidare med sådana insatser. Det går att ordna arbete i stället för förtidspension åt många unga handikappade. Det visar bl.a. en försöksverksamhet som arbetsmarknadsstyrelsen redovisade våren 1985. Denna verksamhet omfattade 547 handikappade under 35 år. Av dem bedömdes en tredjedel vara flerhandikappade. Under försöksperioden budgetåret 1983/84 kunde 54,6 2 placeras i arbete, utbildning, praktik eller annan åtgärd som bedömdes kunna leda till arbete. 2196 fick varaktiga arbeten under perioden. Sökande med svårare funktionsnedsättningar behöver oftast arbetsförberedande åtgärder innan en arbetsplacering kan ske. Det kan handla om utbildning eller arbetsträning. Många behöver fördjupad yrkesvägledning med praktisk arbetsprövning för att komma fram till vilket slags arbete som är lämpligt att satsa på. Genom arbetsmarknadsinstituten kan dessa sökande få sådan kvalificerad vägledning och hjälp med att hitta lämpligt arbete, praktik eller utbildning. Vissa arbetsmarknadsinstitut har särskilda resurser för specifika handikappgrupper. Vid institut för t.ex. synskadade kan en blind eller svårt synskadad person också få träning i förflyttningsteknik, hjälp med att prova ut hjälpmedel och träning i att använda dem m.m. Den yrkesinriktade rehabilitering som bedrivs vid arbetsmarknadsinstituten är mycket betydelsefull för handikappade sökande. Den resursen måste vi slå vakt om. Ingrid Hemmingsson har särskilt tagit upp lönebidragen till arbetsgivare som anställer arbetshandikappade. Mer än 40 000 personer har nu en anställning med lönebidrag. Sedan förra hösten har antalet anställda med lönebidrag ökat netto med ca 3 000 personer. Med en årlig avgång om ca 8 20 innebär det en dubbelt så stor bruttoökning. Enligt Ingrid Hemmingsson är lönebidragets storlek enbart beroende på vem som är arbetsgivare, men däremot inte på handikappets utveckling. Men det är faktiskt inte rätt. Den 1juli 1984 genomfördes nämligen en viss differentiering av lönebidraget i enlighet med riksdagens beslut om introduktionsstöd och reformerat lönebidrag för arbetshandikappade m.m. Ett särskilt lönebidrag med en högre bidragsprocent infördes för personer med svårare arbetshandikapp. Samtidigt skärptes kraven för placering med 100 resp. 9020 lönebidrag hos statliga myndigheter resp. allmännyttiga organisationer genom att dessa platser skall förbehållas personer med svårare arbetshandikapp som behöver en hög subventionsnivå under lång tid. Enligt arbetsmarknadsutskottet innebar den här reformeringen av lönebidraget en lämplig avvägning när det gäller lönebidragets differentiering. Min uppfattning överensstämmer helt med utskottets uttalanden i denna fråga. Jag vill också erinra om de möjligheter som finns för arbetsgivare och handikappade att få bidrag från arbetsmarknadsverket till arbetsplatsanpassningar och hjälpmedel i arbetet. På senare år har datatekniken fått allt större betydelse på hjälpmedelsområdet. Redan nu finns arbetsplatser där mikrodatorer har försetts med utrustning för punktskrift, syntetiskt tal eller annan utrustning som behövs för att människor med olika handikapp skall kunna använda dem. Regeringen anser det angeläget att de möjligheter som ny teknik kan innebära för handikappade tas till vara. Arbetsmarknadsstyrelsen har därför fått särskilda medel till ett projekt för teknikupphandling av mikrodatorer som arbetshjälpmedel åt handikappade. Bidragen till arbetshjälpmedel kan numera få överstiga det normala högstbeloppet 50 000 kr., bl.a. för att öka möjligheterna att skaffa datorer som arbetshjälpmedel åt handikappade. Årligen satsas betydande belopp på arbetsmarknadsåtgärder för handikappade. Riksdagens beslut med anledning av 1985 års budgetproposition innebar att drygt 5,5 miljarder kronor anvisades till åtgärder enbart för arbetshandikappade. Ca 30 20 av medlen till arbetsmarknadspolitiken gick således till sådana åtgärder. De arbetsmarknadspolitiska stöden för arbetshandikappade är främst inriktade på att få till stånd arbetsplaceringar. Men det är också viktigt att hindra utslagning från arbetslivet av anställda som drabbas av funktionsnedsättningar. Handikapprörelsen har ofta påtalat den betydelse som lagen om anställningsskydd har haft för handikappades möjligheter att behålla ett arbete. Genom det beslut som riksdagen nyligen har fattat om företagshälsovård och arbetsanpassning har ännu ett viktigt steg tagits för att hejda utslagningen. Beslutet innebär bl.a. att ett tillägg görs i arbetsmiljölagen som gör det till en skyldighet för skyddskommittéerna att verka för att en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassningsoch rehabiliteringsverksamhet bedrivs på arbetsplatserna. Dessutom kommer ett villkor för bidrag till företagshälsovården att vara att denna har kompetens och resurser för arbetsanpassningsoch rehabiliteringsverksamhet.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. De insatser som görs för att bereda arbetshandikappade sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden är den bästa lösningen, både för den handikappade och för den offentliga ekonomin. Detta är någonting som alla är överens om. Om man läser handikappkommitténs slutbetänkande, upptäcker man att de här åsikterna framförs där. De framkommer också när man lyssnar till de olika handikappförbunden, enskilda människor och även de politiska partierna. Jag har tagit upp lönebidragens utformning i min interpellation. Ett lönebidrag som är rätt utformat är nämligen det bästa hjälpmedel som finns för att arbetshandikappade skall kunna komma ut på den öppna marknaden. Visst har det skett en viss förbättring i och med det beslut som vi tog här i riksdagen den 1 juli 1984. Då tillkom ett introduktionsstöd och ett särskilt lönebidrag. Detta sade vi från moderat håll ja till, därför att vi tyckte att det var ett steg i rätt riktning att anpassa lönebidraget efter den handikappades behov. Men detta räcker inte för att flera skall få stadigvarande arbete ute på marknaden. Trots allt finns det vissa begränsningar i lönebidragets utformning. Möjligheterna att upprätthålla en anställning är begränsade för den som har bestående handikapp och för den som har ett handikapp som försämras. Nuvarande utformning av lönebidraget förutsätter i alla fall en viss bestämd utveckling av handikappet, och en viss nedtrappning av lönebidragsprocenten sker dock. Efter i bästa fall fyra och ett halvt år är man nere i 25 eller 50 9. Men det finns människor som har ett handikapp som inte precis följer den utvecklingen. För den som då inte klarar sin arbetssituation återstår förtidspensionering eller eventuellt anställning inom Samhällsföretag, om Samhällsföretag råkar finnas på orten och råkar ha arbetsuppgifter som passar. Jag tycker att det är bättre om den här lönebidragsprocenten i större utsträckning kan anpassas efter den enskildes behov. Den kan t.o.m. öka upp till 100 96 — det är ändå billigare för samhället och bättre för den handikappade. Anna-Greta Leijon sade att det satsas 5,5 miljarder på arbetshandikappade. Ja, men det skall man se i förhållande till andra satsningar och andra siffror. På förtidspensionering satsas det i runda tal 15 miljarder per år. Av de 5,5 miljarder som satsas på arbetshandikappade åtgår 2 1 2 miljarder till Samhällsföretag. Det är 42 000 arbetstillfällen som man får ut av de 2 1/2 miljarder som satsas på lönebidrag och 27 000 arbetstillfällen som man får av det som satsas på samhällsföretag — där är subventionen större. Det finns ett samband mellan förtidspensionering och satsningar på lönebidrag. I handikappkommitténs slutbetänkande nämner man som ett exempel att om 20 000 personer kunde komma ut på den öppna marknaden, skulle kostnaderna för staten bli 1,7 miljarder lägre per år. Det säger ganska mycket. Det säger att det finns ett samband och att det också finns möjligheter — om man kan pressa ned förtidspensioneringen så finns det resurser Över att satsa på lönebidragsanställning, som alltså är det mest önskvärda. Anna-Greta Leijon tillbakavisar mitt påstående att lönebidrag är beroende av vem som är arbetsgivare. Men det är på det viset. Det nya lönebidragssystem som vi beslutade om den 1 juli 1984 tillämpas för endast hälften av de lönebidragsanställda — resten är beroende av vem som är arbetsgivare. Vid statliga myndigheter får de anställda 100 96 i lönebidrag under obegränsad tid, och i ideella organisationer får de 90 26 under obegränsad tid. Det är hälften av de lönebidragsanställda som kommer i åtnjutande av detta —20 000 personer. Bidraget är inte anpassat till behoven. Det är mycket stor skillnad mellan att det i bästa fall sker en nedtrappning till 25 och 50 96 efter fyra och ett halvt år och dessa förhållanden. Visserligen sade man från utskottets sida att den höga subventionsgraden under lång tid skulle förbehållas personer med svåra handikapp, men det stämmer inte riktigt med verkligheten. De människor som arbetar i ideella organisationer och motsvarande är de som passar för administrativt arbete. I vissa organisationer är faktiskt hela administrationen uppbyggd på lönebidragsanställda. Systemet tar alltså i anspråk mycket stora resurser, som skulle behöva fördelas till fler handikappade. Stöd till föreningar måste ges på annat sätt och inte camoufleras som stöd till handikappade. Det gynnar inte de handikappade. Lönebidraget måste anpassas till de handikappades behov i mycket större utsträckning. Pengarna skulle räcka till många fler lönebidragsanställningar om det inte gjordes någon skillnad beträffande dem som är arbetsgivare.

Herr talman! Interpellanten tar upp en mycket viktig frågeställning, nämligen hur lönebidragen skall utformas så att de utgör ett verkligt alternativ till förtidspensionering eller anställning inom Samhällsföretag. Vi har i dag drygt 300 000 förtidspensionerade i vårt land. Många har förtidspensionerats på grund av ålder och arbetsbrist. Antalet förtidspensioneringar som beviljas av arbetsmarknadspolitiska skäl ökade med nära 50 96 mellan åren 1983 och 1984. Inslaget av yngre personer är påtagligt. Varje år förtidspensioneras drygt 2 000 ungdomar under 30 år. Detta är en mycket hög siffra. Jag håller med arbetsmarknadsministern om att de handikappades möjligheter att få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden bör förbättras. Jag delar även arbetsmarknadsministerns uppfattning att vi måste slå vakt om arbetsmarknadsinstituten. Vi är helt överens på denna punkt. Vid Unga Synskadades riksstämma antogs ett uttalande där man slog fast att det inte är någon målsättning för en handikappad ungdom att få anställning i Samhällsföretag. Unga Synskadade anser att den skyddade sektorn, på längre sikt, helt skall avskaffas. På kort sikt vill man att utslussningen från Samhällsföretag till den öppna arbetsmarknaden radikalt skall ökas. Utslussningen är i dag endast 2 90. Centerpartiet föreslog i januari i år att utslussningen skulle öka och att antalet arbetshandikappade inom Samhällsföretag successivt skulle reduceras till 20 000. I oktober var antalet 26 000, en ökning med 600 på ett år. Utvecklingen borde gå i motsatt riktning nu i högkonjunkturen. När konjunkturen vänder blir det ännu svårare för arbetshandikappade att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. I vårt förslag ingick att vi skulle åstadkomma förbättrade möjligheter för de handikappade genom ett höjt lönebidrag ute på den öppna arbetsmarknaden. Vi anser att det inte råder en rimlig balans mellan det stöd som utgår till Samhällsföretag och det stöd som utgår till enskilda företag vid anställning av handikappade. Vi föreslog därför att det särskilda lönebidraget skulle förbättras och utgå med 90 96 av lönesumman under det första året och därefter med 75 2 fram till fyra års anställning. Under en obegränsad tid därefter skulle lönebidrag utgå med 50 96 av lönesumman. Många småföretag vågar inte anställa handikappade, bl.a. med hänsyn till företagets lönsamhet. Centern anser, precis som Unga Synskadade, att en anställning i det öppna arbetslivet framstår som en bättre chans för de flesta handikappade än en anställning inom Samhällsföretag. Vi vill med våra förslag bemöta den handikappade positivt i detta avseende. Vid riksdagsbehandlingen avslogs vårt förslag med motiveringen att nuvarande regler för det särskilda lönebidraget infördes så sent som den 1 juli 1984. Riksdagen var därför inte beredd att vidta några förändringar. Utskottet utgick ifrån att regeringen på lämpligt sätt följer utvecklingen när det gäller utslussningen från Samhällsföretag till den reguljära arbetsmarknaden med användande av det särskilda lönebidraget. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår nu att antalet platser med särskilt lönebidrag kraftigt skall utökas, nämligen med hela 1300 platser. I tilläggsbudget I föreslår arbetsmarknadsministern en utökning med endast 200 platser. Det råder således stor oenighet om behovet av platser. Jag vill avslutningsvis, herr talman, fråga arbetsmarknadsministern: Är det en bra utveckling att dels antalet arbetshandikappade i Samhällsföretag ökar nu i en högkonjunktur, dels utslussningsprocenten är så låg?

Herr talman! Jag håller helt med Ingrid Hemmingsson om att vi måste pressa ned förtidspensioneringen. Det sade jag också i mitt interpellationssvar, och denna uppfattning har vi gett uttryck för många gånger tidigare. Jag tror inte att någon har en annan åsikt på denna punkt. Förtidspensioneringen behövs, men vi har alla en känsla av att vi inte i varje situation har gjort tillräckligt mycket, speciellt för de unga handikappade, innan vi tar till förtidspensionering. Jag håller också med Ingrid Hemmingsson om att lönebidraget inte skall vara ett stöd för föreningars verksamhet. Det skall vara ett stöd för att bereda handikappade möjligheter att få arbete. För ett par år sedan skärptes därför bestämmelserna när det gäller lönebidrag till allmännyttiga organisationer för att säkerställa att pengarna verkligen kommer de handikappade till del och inte blir ett allmänt verksamhetsstöd. Det skall de alltså inte vara. Vad beträffar differentieringen av lönebidraget kan man tycka att det som Ingrid Hemmingsson säger och som moderaterna föreslog i sin motion låter väldigt bra, nämligen att lönebidraget skulle differentieras med hänsyn till den enskilde individen. Men jag tycker att arbetsmarknadsutskottet, när utskottet diskuterade den här frågan, gjorde en bra genomgång av vad detta skulle innebära i praktiken. Inte minst utifrån motioner som centerpartiet hade väckt var utskottet, med undantag av moderaternas företrädare, enigt om att en sådan differentiering skulle kunna få en mängd negativa effekter för den handikappade. Differentieringen skulle bl.a. kunna innebära att vi fick ett slags meritvärdering, en ingående granskning, av varje enskild handikappad på ett sätt som man helst inte vill vara med om. De andra partierna i arbetsmarknadsutskottet avvisade därför moderaternas förslag på den här punkten. Jag tror att det var ett mycket klokt ställningstagande. Vad moderaterna missar i sitt resonemang om ett differentierat lönebidrag är vad de handikappade kan göra på arbetsplatsen. Vi vet att också mycket allvarligt handikappade och flerhandikappade personer kan göra en mycket stor arbetsinsats om man bara anpassar arbetsplatsen och skaffar tekniska hjälpmedel. Ingrid Hemmingsson säger att ett rätt utformat lönebidrag är det bästa hjälpmedlet för att ge handikappade jobb. Även jag tycker att det är ett bra hjälpmedel, men väl så bra och kanske ännu viktigare är att vi får en anpassning på arbetsplatsen till individen. Det är inte individen som skall anpassa sig, utan arbetsplatsen. Om man har tanken på ett lönebidrag som är differentierat helt efter handikappet tappar man bort denna andra, viktiga problematik. Det är inte bara den enskilde individens handikapp som avgör vilken arbetsinsats denne kan göra, utan det är i mycket stor utsträckning hur man behagar utforma arbetsplatsen. Får jag sedan säga att Samhällsföretags subventionsgrad naturligtvis är hög. Under de senaste åren har vi arbetat intensivt för att pressa ner kostnaderna för Samhällsföretag. Men vi vet att det i många fall är personer som inte ens med hjälp av lönebidraget har kunnat beredas arbete som får arbete inom Samhällsföretag. Det är då fråga om personer med ännu svårare handikapp än dem vi hittills diskuterat. Därför behöver vi Samhällsföretag. Också bland flertalet handikapporganisationer är inställningen den att Samhällsföretag spelar en mycket stor och viktig roll. Jag vet att Unga Synskadade har en annan inställning. De skiljer sig därvidlag, skulle jag vilja påstå, från flertalet andra handikappgrupper. För några veckor sedan uppvaktades jag på departementet av representanter för Unga Synskadade. Samma eftermiddag tog jag emot också DHR Ung, De Handikappades riksförbunds ungdomsgrupp. Dessa två ungdomsgrupper har sinsemellan ganska olika uppfattningar om Samhällsföretag. DHR Ung säger att lönebidraget oftast inte är möjligt att få för deras medlemmar och ser med väldigt stor oro på att det finns de som talar om Samhällsföretags avskaffande. Vi kan drömma om ett samhälle långt fram i tiden när alla får plats på den öppna arbetsmarknaden, men där är vi inte ännu. Därför behöver vi Samhällsföretag. Får jag slutligen ta upp frågan om AMS hemställan om lönebidrag. Det vi gjorde var att i tilläggsbudgeten särskilt satsa på lönebidrag för krisorter i Bergslagen. Behandlingen av AMS framställan i övrigt kommer att redovisas i budgetpropositionen.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Anna-Greta Leijon: Varför inte ändra på reglerna så att alla kan få lönebidragsanställningar under samma förutsättningar oberoende av vem som är arbetsgivare? När det gäller just detta att statliga myndigheter ges 100 20 och ideella organisationer 90 20 lönebidrag säger Anna-Greta Leijon att man ändrat bestämmelserna så att det endast är de som har de svåraste handikappen som skall komma i åtnjutande av detta lönebidrag. Jag vet av erfarenhet att detta av flera skäl inte stämmer med verkligheten. Jag tror nästan att statsrådet själv har misstankar åt det hållet. Att det inte stämmer beror på att dessa arbeten är av administrativ art. De som rekommenderas till dessa tjänster är oftast sådana som kan administrativt arbete. Som jag sade tidigare finns det faktiskt organisationer som har byggt upp sin administration med hjälp av lönebidragsanställningar. Då har man nått ett stadium där lönebidragen är en dold subvention till föreningarna, och det är väl statsrådet och jag överens om att de inte skall vara. Varför inte ändra reglerna? Det är ju också orättvist de arbetshandikappade emellan, att en del som har vissa kunskaper och en viss läggning kan komma i åtnjutande av bidrag så att de kan få vara kvar på sin arbetsplats under överskådlig tid, medan andra får byta arbetsplats. Beträffande differentieringarna sade jag tidigare att det bör vara så att man kan få ända upp till 100 96 i lönebidrag för att den handikappade skall kunna vara kvar på sin arbetsplats. Detta behöver inte upplevas som någon särskild kontroll eller meritvärdering, eftersom det redan i dag, med det system vi nu har, sker en viss kontroll när man skall växla mellan olika bidragsprocent. Det behöver inte uppfattas negativt. I stället borde det vara positivt, eftersom det innebär att man kan vara kvar på sin arbetsplats. Detta utesluter absolut inte att man anpassar arbetsplatsen till den handikappade — det är nödvändigt och självklart att man gör det. Det ingår ju i tanken om lönebidrag att en anpassning hela tiden skall ske så att vederbörande så småningom kanske skall kunna arbeta utan lönebidrag. Det kommer dock alltid att finnas människor som inte kommer så långt. Det kvarstår alltid människor som får ett försämrat handikapp eller som har ett sådant handikapp till vilket det är svårt att helt och hållet anpassa arbetsplatsen. Jag tror att det är nödvändigt att man får en högre bidragsprocent. Det skulle ändå bli billigare.